Herr talman! De uppgifter jag talade om -- de 2 056 personerna, varav 439 är barn -- är inte tagna från någon tidning utan från Rikspolisstyrelsens rapport. Majoriteten i utskottet har försökt att arbeta fram ett förslag som tar största möjliga hänsyn till barnen. Hur vill ni i Vänsterpartiet egentligen ha det? Skall det vara en reglerad invandring, eller skall det vara en fri invandring innebärande att alla som kommer hit får stanna? Ni har åsikter om förslaget och ni kritiserar det. Men jag har aldrig hört att ni har lagt fram något eget förslag som förklarar hur man skall få de människor som vägrar att lämna Sverige att avresa.

Herr talman! Jag vill inleda med att yrka bifall till utskottets hemställan. Lagstiftning om barnförvar är inte en fråga som nödvändigtvis måste diskuteras utifrån enbart partipolitiska aspekter. Frågan involverar verkligen så mycket av känslor och engagemang från så många olika håll att det närmast vore märkligt om de gängse partimönstren präglade ställningstagandena. Därför känns det fullständigt naturligt att få diskutera detta öppet i utskottet, och även att få göra upp med Socialdemokraterna, som i normalfallet i många frågor brukar höra till våra motståndare. När propositionen presenterades i våras var de flesta i utskottet ense om att utskottet behövde ytterligare synpunkter innan vi skulle kunna lägga fram ett förslag därifrån. En särskild arbetsgrupp bildades enbart för att hantera just denna fråga. Synpunkter från en rad remissinstanser begärdes in av ett enigt utskott, eftersom en remissomgång inte hade föregått propositionsskrivandet. Mycket arbete har sedan lagts ned för att hitta en lämplig avvägning mellan propositionens förslag och de synpunkter som majoriteten av utskottets ledamöter redan då hade. Vidare vägdes de inkomna remissvaren in i bedömningen. Som har framgått skiljer sig betänkandet från propositionen framför allt på en punkt, nämligen att utskottsmajoriteten föreslår att barn skall kunna tas i förvar även vid s.k. långa utvisningsfall, dock endast som en yttersta möjlighet när alla andra åtgärder visat sig vara verkningslösa. Först skall prövas att ställa barnet under uppsikt och att försöka få barnet och familjen att avresa på frivillig väg. Om det då inte visar sig vara möjligt att åstadkomma en frivillig avresa under värdiga former, finns det också ytterst en möjlighet att använda tvångsmedel. Maud Björnemalm har beskrivit detta mer i detalj tidigare i sitt inlägg. Hur ofta kan då detta komma att inträffa? Vi vet att ungefär 10--15 % av förvarstagandena rör människor som har väntat en längre tid på utvisning. Det skulle möjligen innebära 15--25 barn per år. De övriga barnen tas i förekommande fall i förvar i samband med direktavvisning, något som propositionen föreslår skall vara möjligt även fortsättningsvis. Jag tror att det klart har framkommit att denna proposition inte på något sätt gör det omöjligt att i fortsättningen ta barn i förvar. Tvärtom kommer de allra flesta barn som i dag tas i förvar, och som har väntat en kort tid på utvisning, även i fortsättningen att tas i förvar. Det är alltså inte på något sätt någon förbudslagstiftning som föreslås i propositionen. Genom de av utskottsmajoriteten föreslagna åtgärderna tror vi dessutom att antalet förvarstaganden kommer att kunna minskas jämfört med nuläget. Det blir därför endast undantagsvis som förvarstaganden i dessa fall kommer att behöva ske. Varför är det då så viktigt att vi har kvar denna möjlighet till förvarstagande? För mig är det en självklarhet. Humanitet och hänsyn till barnens bästa och barnens intressen måste också kombineras med klara och entydiga regler. En asylprocess enligt utlänningslagens regler bedrivs ju med rättssäkerheten som ledstjärna. Om staten i slutändan ej beviljar uppehållstillstånd utan fattar beslut om utvisning, måste en utvisning kunna verkställas på ett effektivt men också humant sätt. Vad skulle det vara för en rättsstat om denna inte kan verkställa sina beslut? Rikspolisstyrelsen har varit klar på denna punkt. Man har på ett trovärdigt sätt kunnat peka på svårigheterna med ett verkställande av en avvisning om inte ett yttersta tvångsmedel skulle finnas till förfogande. Herr talman! Humanitet får inte glida över i naivitet. Vi kan inte i praktiken överlåta åt barnfamiljerna att själva avgöra om de vill lämna landet eller inte sedan de fått avslag på sin asylansökan. Ett förbud mot förvarstagande i sådana fall skulle ge signaler till omvärlden att barnfamiljer kan söka asyl i Sverige och även efter ett avslag ändå stanna kvar i landet så länge de önskar. En sådan signal riskerar helt klart att få en s.k. pull-effekt och locka olyckliga och pressade barnfamiljer att söka sig till Sverige. De skulle visserligen tvingas att leva i utkanten av samhället, låt vara att de skulle ha rätt att söka visst socialt stöd och att de också skulle vara berättigade till akutsjukvård. Maud Björnemalm har citerat tidningar i dag. Jag antar att hon refererade till Dagens Nyheter. Där kunde jag möjligtvis, till skillnad från henne, läsa ut att det är mer än 500 barn, där man i dag inte vet var de finns. 439 har tidigare dokumenterats av Rikspolisstyrelsen. Men det tycks för närvarande handla om ännu fler. Vad vet vi om dessa barn? Hur lever de? Vilken trygghet har de? Vi vet i och för sig att människor som lever i samhällets utkant ofta dras in i svartjobb, kriminalitet och missbruk. I Tyskland har man tillämpat en princip som innebär att man inte verkställer utvisningar. Det har lett till att en stor mängd människor vistas underjordiskt i landet. Detta har medverkat till den främlingsfientlighet som vi nu kan se avarterna av. Vi måste också väga in denna aspekt när vi bedömer behovet av att som en yttersta och sista åtgärd kunna ta en barnfamilj i förvar vid utvisning. Det är mycket oroande att vi inte vet hur de barn som finns gömda här har det. Jag vet vilket engagemang och vilken medkänsla för dessa gömda familjer som finns. Människor offrar på kristen och humanitär grund av sitt eget för att hjälpa människor i nöd. Sådana gärningar måste förstås. Men trots detta kan det finnas andra mindre nogräknade människor som för sina egna dubiösa syften i stället utnyttjar barns och familjers otrygga belägenhet. Vi ger därför regeringen till känna att Socialstyrelsen bör, i samråd med andra myndigheter, närmare försöka utröna var dessa barn kan finnas och hur deras situation är. Vad man än tycker i dessa sammanhang är det riksdagen som bestämmer och regeringen som verkställer riksdagens beslut. Jag förutsätter att det som tillkännages till regeringen också genomförs. Det har från Berith Eriksson föreslagits att åldersgränsen bör höjas från 16 till 18 år för att man skall åstadkomma en anpassning till FN:s barnkonvention. Det finns en del som talar för detta, och utskottsmajoriteten har också uppmärksammat detta. Det kan möjligtvis indikera att vi har läst både Berith Erikssons motioner och remissvaren från olika organisationer. Det är naturligt att en sådan fråga hänförs till den utredning som skall behandla utlänningslagstiftning och flykting och invandarfrågor. Det finns, herr talman, ingen som helst anledning för mig att här i kammaren försöka framstå som mer humanitär och engagerad än någon annan. Alla har vi gemensamt att vi sätter barnets bästa i första hand. Alla borde också ha samma intressen att också tillse att rättssystemet fungerar och att myndigheternas beslut kan verkställas på ett betryggande och humanitärt balanserat sätt. Herr talman! Det är viktigt att klara ut några frågor som har kommit upp här i kammaren nu. Ingela Mårtensson har ju kritiserat vårt förslag. Jag måste då be att få ställa en rak och enkel fråga till henne. Den kanske inte är så enkel att besvara. Men det brukar vara lättare att ställa frågor än att besvra dem. Hur skall verkställighet av avvisningsbeslut kunna ske, om man inte i yttersta nödfall kan ta barn i förvar? Detta vill jag ha svar på.

Herr talman! Först vill jag passa på att ta upp två frågor. Vänsterpartiet lade 1990 fram ett eget lagförslag gällande förvarstagande av barn. Det som jag efterlyser är att man utarbetar modeller för hur det skall gå till när barnfamiljer skall avvisas. Detta skall ske i samarbete med människor som kan hantera människor i kris och som kan samtala med dem, så att man tillsammans kan komma överens om hur avresan skall ske.

Herr talman! Jag vill nämna vad Johan Fischerström svarade på en fråga om vilken hänsyn man vid bedömningarna tog till barnkonventionen. Han svarade: Rent lagtekniskt ingen. Svenska domstolar och svenska myndigheter tillämpar svensk lag. Att Sverige har ratificerat barnkonventionen innebär att Sveriges regering och riksdag skall tillse att svensk intern lagstiftning stämmer överens med konventionen. Inom Socialdepartementet sammanställs en rapport om hur svensk lag överensstämmer med tillämpningen av konventionen. Det är mycket viktigt, vilket också Gustaf von Essen påpekade, eftersom det är riksdagen som fattar beslut och stiftar lagarna. När det gäller den rapport som skrivs inom Socialdepartementet hoppas jag att vi, när de här lagarna har inkorporerats, får ta del av de olika synpunkterna och undersöka hur de stämmer överens med FN:s barnkonvention.
Fru talman! Jag tycker att det är litet märkligt att Berith Eriksson, i likhet med Ingela Mårtensson, är intresserad av att införa ett nytt avvisningssystem utan att egentligen anvisa någon teknik för hur det hela skall gå till. Jag frågade Ingela Mårtensson tidigare hur det skall gå till att verkställa avvisningsbeslut om nämnda yttersta tvångsmedel inte får användas. Jag hoppas att jag så småningom får ett svar. Jag skulle kanske också kunna få ett svar från Berith Eriksson, även om hon redan har antytt att hon själv efterlyser en sådan teknik. Uppsiktsinstitutet är i vårt förslag kopplat till just förvarstagandet. Tidigare har detta institut levt ett självständigt liv. Det har varit fråga om en av flera olika metoder som man använt sig av i det här sammanhanget. Men nu är det här kopplat till förvar. Man kan alltså inte ta i förvar innan det varit en uppsiktsperiod. Det är det som är poängen här. När det gäller konventionsfrågorna är det helt klart att jurister från flera olika håll -- kanslichefer, Invandrarverkets jurist osv. -- varit involverade i processen. Jag är helt säker på att vi inte på något sätt bryter mot någon konvention i och med det här förslaget. Jag är rätt säker på att även dessa frågor kommer att hanteras av den kommande utredningen. Då kan detta belysas ytterligare, om så skulle erfordras.

Herr talman! Först något om uppsiktsperioden. Grejen är tydligen att man skall sätta alla barnfamiljer under uppsikt. Det är vad det egentligen handlar om. När det sedan gäller barnkonventionen och de aktuella lagförslagen skall det bli väldigt intressant att höra hur överensstämmelsen här förklaras. Men det är väldigt illa att vi inte skall kunna utgå från vissa saker. Först och främst: Söker man asyl, skall det inte automatiskt ske en koppling till nödvändigheten av tvångslagar för att få ut människorna. Det första man gör borde i stället vara att se hur vi handskas med flyktingar som kommer till Sverige. Hur tar vi emot dem när de kommer? Och hur förklarar vi för dem vad svensk utlänningslag innebär? Man väljer i stället det som är lättast, nämligen att se till att det finns lagrum för att hantera frågorna enkelt och rationellt, men mycket omänskligt.
Herr talman! Uppläggningen är den att man skall åstadkomma ett rådrum för frivillig avresa. När ett avvisningsbeslut delges berörd familj, informeras denna om vad som gäller. Man får t.ex. beskedet att det inte är möjligt att stanna längre i Sverige, utan nu måste det planeras för en avresa på ett eller annat sätt. Man skall få ett lämpligt rådrum för att genomföra detta. Det kan röra sig om att ordna med kontakter med släktingar i det land där dessa befinner sig eller att man på ett eller annat sätt förbereder sin ankomst dit. Detta rådrum för frivillig avresa skall vara så pass generöst tilltaget att det verkligen går att genomföra en avresa i värdiga former och med största möjliga frivillighet. Det är först när man inte så att säga lever upp till det frivilliga ansvaret som det blir fråga om nästa skede, nämligen uppsikten. I sista hand blir det ett förvarstagande, om tidigare åtgärd inte skulle hjälpa. Herr talman! Personligen tror jag att det kommer att bli fråga om ytterst få fall under ett år som i praktiken berörs av ett direkt förvarstagande. Det handlar mera om att det skall finnas en process som leder fram till att människor i första hand frivilligt lämnar landet. Har vi inte denna sista möjlighet, har vi heller inte något tryck på familjerna så att processen kommer i gång när det gäller förberedelserna för en avresa.

Herr talman! Gustaf von Essen ställde en fråga till mig om verkställigheten. Maud Björnemalm har också ställt en fråga som jag tidigare inte hade möjlighet att bemöta. Självklart menar vi i Folkpartiet att det måste vara möjligt att verkställa beslut som fattats. Det måste också finnas en respekt för lagar och förordningar i vårt land. Men vi tycker inte att den kan upprätthållas genom hot om att t.ex. barnfamiljer skall tas i förvar. Jag tror att det här med vilka signaler man ger är väldigt viktigt. Just den signal från regeringen som jag tidigare pekat på och som gäller förbud mot förvarstagande har i sig redan lett till att allt färre tas i förvar. Med nu föreliggande förslag blir signalen den motsatta, nämligen att man i större omfattning får ta i förvar. Det kommer också att visa sig vid tillämpningen här. Sådana signaler tycker jag är felaktiga. Så något om de gömda barnen. Självklart tycker jag att det inte går att ställa upp på åtgärder som innebär att familjer göms under en lång tid. Att det är skadligt för barnen inser även vi. Vi vill inte medverka till åtgärder som får sådana konsekvenser, och så tror jag att det förhåller sig beträffande det aktuella förslaget. Människor uppmanas att gömma sig, och effekterna blir därmed de motsatta. Gustaf von Essen talade om remissomgången här. Han poängterade att utskottet var enigt. Ja, jag reserverade mig inte mot att förslaget skickades ut på remiss. Däremot reserverade jag mig mot den långa remisstiden. Jag ansåg att arbetet kunde ha gått snabbare, så att beslut kunde ha fattats före sommaren. När det gäller den tid som detta tagit -- det har ju varit ett tragglande -- fanns det således ingen enighet. I och för sig tycker jag att konsekvenserna av det förslag som man nu har kommit fram till borde ha utretts mera. Kanske skulle man ha skickat ut förslaget på remiss. Lagrådet t.ex. kunde ha fått yttra sig. Då hade vi fått del av dess reaktioner. Nu finns inga sådana möjligheter, och det beklagar jag. Gustaf von Essen talar om det engagemang på olika håll som funnits och säger att det inte bara varit fråga om partipolitiska överväganden -- jag minns inte riktigt hur hans ord föll. När det gäller regeringen har Carl Bildt och övriga moderata statsråd ställt upp på framlagda förslag. Splittringen finns i detta fall mellan de moderata statsråden och Moderaternas riksdagsgrupp -- men även Centern. Det förvånar mig att Centern bytt fot här.

Jag har ännu inte fått något svar på det jag frågat om: Hur verkställs beslut, om inte den här yttersta möjligheten finns -- dvs. möjligheten att ta barn i förvar? Vilka instruktioner skulle man alltså kunna behöva ge i första hand polisen när det gäller den här verkställigheten? Det är väldigt bra att ha med det innan beslut fattas. Det gäller att veta hur det senare skall fungera. Det kan inte klart utläsas ur propositionen hur verkställigheten ser ut. Ingela Mårtensson och jag gör helt olika bedömningar av förslagens effekter. Om vi öppnar för en gråzon -- vilket vi i praktiken gör, om vi i slutänden inte kan verkställa beslut -- får det, menar jag, effekter när det gäller det antal familjer eller barn som väljer att försöka gömma sig. De kanske inte behöver gömma sig så totalt som nu, utan de kan välja öppnare gömställen, för de vet att de i praktiken inte kan bli utvisade, eftersom man inte kan ta barn i förvar. Detta tror jag och många med mig blir effekten. Vi gör litet olika analyser av detta. Det är helt uppenbart. Herr talman! Jag är rätt ny i riksdagen, men jag har förstått att socialförsäkringsutskottet har berömt sig av att vara rätt sakligt. Man kan resonera om sakfrågor på ett öppet och ärligt sätt -- jag tycker det själv hittills -- och även komma fram till beslut som inte behöver se exakt likadana ut som regeringens förslag. Detta har skett i många fall även under min korta tid i riksdagen, ett och ett halvt år. Det har gällt även i sådana fall där det har rört sig om mycket pengar och involverat olika principer. Detta är inget direkt unikt, utan man måste kunna acceptera att det finns en möjlighet att resonera igenom förslag så att de blir ännu bättre, ännu mer förnuftiga och ännu mer baserade på realiteter.
Herr talman! Självklart skall man, som jag har sagt tidigare, kunna verkställa beslut. Att det sedan inte går i samtliga fall är en annan sak. Men man måste sträva efter att besluten skall kunna verkställas. Då menar vi att man måste finna andra former än att ta barnfamiljer och flyktingbarn i förvar. Möjligheten att återkomma om och om igen med ansökningar, vilket inte var meningen med denna ordning från början, men som har blivit praxis, är ett sätt att ge barnfamiljerna hopp om att de bara de håller ut tillräckligt länge kan få en omprövning. Sedan kan man försöka igen. Då gäller det att gömma sig under tiden, om man har fått ett utvisningsbeslut. Det finns andra sätt att tackla de här problemen, som jag tror att man måste ta tag i för att verkligen få människor att respektera de beslut som fattas av våra myndigheter och i det här fallet av Majoriteten har skrivit att man ifrågasätter treterminsregeln. Jag undrar, Gustaf von Essen, om Moderaterna avser att komma med förslag om att återinföra treterminsregeln. Jag tycker att det är en klar skillnad mellan det förslag som har lagts fram av regeringen och det förslag som Socialdemokraterna, Ny demokrati och Moderaterna har lagt fram tillsammans med Centerpartiet. Det är en helt annan typ av förslag. Jag skulle gärna vilja använda samma ord som Berith Eriksson använde. Det är en mischmasch. Jag tycker faktiskt att det är litet unikt att man behandlar ett ärende på det här viset. Jag beklagar det verkligen, för jag tycker att det ytterst är flyktingbarnen som kommer att få lida för detta.
Herr talman! Jag noterar att Ingela Mårtensson tycker att det är bra om man kan verkställa beslut. Men det är fortfarande inte någon beskrivning av hur man verkställer besluten, om man inte har det instrument som jag har talat om som en yttersta möjlighet. Berith Eriksson har tidigare efterlyst teknik i detta avseende. Jag delar hennes uppfattning att det är bra om man har teknik innan man fattar beslut om ett förslag. Jag noterar bara att Ingela Mårtensson faktiskt inte har kunnat ge något svar på hur en verkställighet skall gå till. Jag tror rent generellt att det är bra att en mer genomträngande och större utredning kommer till stånd om utlänningslagstiftningen och om asylpolitiken, så att vi får den belysning som erfordras. För närvarande är inte asyl-, invandraroch utlänningslagstiftningen riktigt bra. Det här är en liten del av det hela. Jag tror att vi behöver arbeta oss igenom mycket större delar av den här lagstiftningen för att få den effektiv, humanitär och väl fungerande.

Herr talman! I proposition 1991/92:138 föreslås begränsningar i rätten att ta barn i förvar. I praktiken skulle propositionen, om den antas av riksdagen, innebära ett principförbud mot att ta barn i förvar. En ädel tanke, förvisso. Vem vill ta oskyldiga barn i förvar? Friggebo att det kändes bra att få uppfylla ett av Folkpartiets vallöften. Jag skulle ha ställt en fråga till henne, om hon hade varit här. Jag hade velat få svar på om hon fortfarande anser att detta vallöfte kommer att uppfyllas. Om lagförslaget i propositionen skulle gå igenom, skulle polisen inte längre kunna ta i förvar en förälder som döms till utvisning. Utländska medborgare, som begått allvarliga brott i Sverige, skulle undgå utvisning om de hade barn. Avvisningsbeslut skulle över huvud taget inte kunna verkställas om propositionen accepteras av riksdagen. Vid den första behandlingen av den här propositionen i utskottet ville socialdemokraterna ha en remissbehandlig. De fick omedelbart stöd från Ny demokrati. Jag vill inte påstå att det var vi som låg bakom, men någonting hände i utskottet. Regeringspartierna gick med på en remissbehandling, som jag så småningom kommer att kommentera. I en annan fråga, som är parallell till denna, spelade vi däremot en betydligt mer aktiv roll. Det gällde folkpension till invandrare som har vistats här en viss tid. Jag skulle egentligen prata om detta under nästa avsnitt av vår debatt, men jag vill nämna det nu för att få det till protokollet. Socialdemokraterna föreslog nämligen mer liberala regler för folkpension till invandrare. Jag hakade omedelbart på och påpekade att när man väl har tagit emot invandrare skall man också se till att de får folkpension relativt liberalt i stället för att hänvisas till förnedringen av att gå till socialvården under resten av sin livstid. Här hakade regeringspartierna på, efter det att jag gått samman med Socialdemokraterna. Den här frågan, där Ny demokrati har tagit initiativ till ett invandrarvänligt beslut, är naturligtvis ingenting som intresserar pressen. Journalisterna vill bara skriva om allt elände vi har hittat på på den här fronten. Jag skulle också vilja kommentera remissbehandlingen, som är ganska märklig. Hur den kom till stånd kan man också diskutera länge. Men även vissa andra förhållanden tycker jag att man skall nämna. För det första är det märkligt att svenska kyrkan, med ärkebiskopen i spetsen, yttrat sig utan att ha blivit tillfrågad. Ännu mer märkligt är det att yttrandet senare återges i betänkandet. Jag tycker att man i fortsättningen endast skall ta med de remissvar som utskottet begärt. För det andra bör man observera åsiktsgemenskapen mellan Vänsterpartiet, Advokatsamfundet har samma åsikter tror jag inte är av ideologiska skäl. Jag tror mer att det är ekonomiska faktorer som har avgjort hur de har yttrat sig. I Svenska Dagbladet i dag är Maud Björnemalm bekymrad över att advokater i allt större utsträckning uppmanar sina klienter att hålla inne med inforamtion, i syfte att få till stånd en ny prövning sedan nya skäl tillkommit. Det blir då en ny överklaganderunda, med bl.a. ökad arbetsbelastning för Utlänningsnämnden samt givetvis ökade inkomster för advokaterna. Jag tror inte att detta gäller flertalet advokater. Men det Maud Björnemalm har anfört, och jag anser att hon är en mycket vederhäftig person, är allvarligt. Jag tycker att statsrådet -- hon får väl läsa protokollet, eftersom hon inte är här -- omedelbart bör utreda advokaternas agerande samt deras debiteringar inom flyktingverksamheten över huvud taget. Jag misstänker att det finns stora belopp att spara här. Vad beträffar de övriga remissvaren instämmer jag i det mesta av vad Rikspolisstyrelsen anfört. Jag tycker att kriminalinspektör Kjell Kristensen i Kiruna har träffat huvudet på spiken då han anför att propositionen är en typisk skrivbordsprodukt där vederbörande inte tillräckligt satt sig in i problemen kring verkställigheten av avvisningsbesluten. Man har tydligen stirrat sig blind på vad som återgetts i massmedia i vinklade reportage där journalister inte tagit reda på fakta, utan enligt egen uppfattning försökt och delvis lyckats övertyga läsarna eller lyssnarna om att beslutsfattarna handlat fel. Socialdemokraterna, Centerpartiet, Moderaterna och Ny demokrati om det betänkande som ligger på riksdagens bord. Förra gången invandrarfrågan var uppe i riksdagen klarade sig regeringen, dvs. Folkpartiet, med hjälp av Vänsterpartiet. Nu har tydligen något hänt i politiken. Åsiktsgemenskapen med Vänsterpartiet är inget nytt för Folkpartiet. Den omfattar tyvärr inte bara flyktingpolitiken. Den här åsiktsgemenskapen grundlades redan på 60-talet, då inte bara Bengt Westerberg, utan stora delar av Folkpartiet var anslutna till FNL-rörelsen. Jag tycker att Folkpartiet skall göra sig av med den ideologiska barlasten. Då blir det betydligt lättare att samarbeta med oss, och förhoppningsvis med regeringen i övrigt. Det sistnämnda har jag inte så mycket med att göra. Avslutningsvis vill jag yrka bifall till hemställan i utskottets betänkande SfU3. Jag hoppas på samarbete inom flyktingpolitiken i fortsättningen med de partier som stöder betänkandet. Jag hoppas att även Folkpartiet kommer med i det samarbetet.

Herr talman! Leif Bergdahl undrade när vi skall infria våra vallöften. Vi hade hoppats att vi skulle få med oss riksdagen i ett principbeslut när det gäller ett förbud mot att ta flyktingbarn i förvar. Tyvärr har vi inte fått majoritet för det, men vi kommer inte att ge oss. Vi kommer igen med förslagen. Sedan är det riksdagen som avgör. Vi kan inte göra något åt hur sammansättningen är här. När det gäller Folkpartiets flyktingpolitik kommer vi att fortsätta att verka för en human och generös flyktingpolitik.

Herr talman! Det finns inte några ideala förslag vare sig från den ena eller den andra sidan i den här debatten. Men jag har ändå kommit fram till den slutsatsen att jag i valet mellan de två förslagen stöder Ingela Mårtenssons reservation. Det är viktigt att det görs ytterligare begränsningar i möjligheterna att ta barn i förvar. Propositionen innebär klara och konkreta begränsningar i den rätten. Det är ett steg i rätt riktning mot att helt förbjuda förvarstagande av barn och endast använda uppsikt eller, som jag tidigare har framfört, alternativt kvalificerad uppsikt som medel för verkställighet i avvisningsärenden som rör barn. Nu har det ställts en del frågor i debatten. Båda sidorna har problem med uppsikten. Det beror helt enkelt på att detta behöver utredas närmare. När det gäller frågan om uppsikt, finns det begränsningar i den rätten. Det finns utslag från Europadomstolen som innebär att man inte får ställa en person under uppsikt, så att det kan jämställas med ett frihetsberövande. Det finns inget som hindrar att man ställer en person under uppsikt om vederbörande får vara inom ett tillräckligt stort område. Då kan man i de allvarligare fallen använda sig av en kvalificerad och mera sträng uppsikt. Då kan man bevaka personen bättre, men det får inte överträda gränsen till frihetsberövande. För det första är det viktigt att se till att det blir sådana anvisningar att uppsiktsinstitutet används i ökad utsträckning och för det andra att man finner former att göra det mer kvalificerat. Men den här diskussionen om uppsikt kan inte på något sätt legitimera de kraftiga skärpningarna. Det är dessutom så att man har rätt till hämtning. I samband med en verkställighet kan ju vederbörande hämtas. Det betyder att personen kan hämtas till en flygplats där verkställigheten skall ske. I samband med en hämtning blir ju möjligheterna till uppsikt och kvalificerad uppsikt mycket större. Det går aldrig att få ett vattentätt system här. Det är några som har försökt att konstruera det. Inget system är vattentätt. Här får man naturligvis betala ett visst pris i avvägningen. Det gäller barn, och i de här sammanhangen kan barn ta skada. Jag vill också uppmärksamma något som Socialstyrelsen har sagt, nämligen att man kan tillgripa LVU i de extrema fallen. Jag menar att regeringsförslaget är det bättre, men det behövs en översyn som ytterligare kan förbättra handläggningar av det här slaget. Sten Andersson i Malmö, Ny demokrati och ett antal socialdemokratiska ledamöter har samma yrkande här, nämligen att avslå propositionen i dess helhet. Jag antar att motionärerna är nöjda. Det finns ju ingen reservation här vare sig från Moderaterna, Ny demokrati eller från de socialdemokrater som sitter i socialförsäkringsutskottet. Jag förespråkar en bred enighet i flyktingpolitiken. Men den breda enigheten skall inte bygga på Ny demokrati, utan den skall bygga på det som är grunden, nämligen en framsynt socialdemokratisk och liberal syn på dessa frågor. Det har vi haft tidigare. Det måste återställas. Remissyttrandet från Statens invandrarverk är mycket betänkligt. Nu har ju generaldirektören dess bättre avgått i dag. Det är mycket angeläget att det inte bara sker en reformering av lagstiftningen, utan det måste också ske en reformering av Invandrarverkets verksamhet. Det är mycket angeläget att man avskiljer komplicerade utlänningsärenden från det verk som skall syssla med att hjälpa invandrare, flyktingar och asylsökande och som skall vara ett organ för anpassningen av dem. Den dömande eller beslutande delen av verksamheten skall läggas på ett särskilt organ. Den skall inte ligga hos Invandrarverket. Det betyder ju att det uppstår motsättningar inte bara gentemot de asylsökande och de humanitärt tänkande människorna, utan faktiskt gentemot hela samhället. Det råder en förtroendekris i dag när det gäller Invandrarverket. Den förtroendekrisen är så djup att det är nödvändigt att göra ordentliga förändringar. Det är beklagligt att ledning och styrelse inte har kunnat bemästra situationen på ett bättre sätt. Det är inte bara invandrar och asylärenden som har kommit i kläm. Numera behärskar man ju inte situationen administrativt. Det finns en allvarlig oförmåga här. Utskottet har inte brytt sig nämnvärt om de många yttranden som har inkommit till stöd för begränsningar i förvarstagandet. Jag tycker att det är tråkigt. Det betyder att man kommer i en motsättning till de viktiga organen. Det är nödvändigt när en human och generös flyktingpolitik skall bedrivas att komma i takt med de humanitära organisationerna. Om man kommer i motsättning till dem går det inte att bedriva en bra flykting och invandrarpolitik i det här landet. Man har tidigare varit i takt. Men det är den nu rådande otakten som jag tycker är så pass allvarlig. Herr talman!

Socialstyrelsens yttrande är en god grund att arbeta vidare på.
Herr talman! Jag vill instämma i Hans Göran Invandrarverket här i Sverige. Jag kommer naturligtvis att återigen väcka samma motion som jag väckte under den förra allmänna motionstiden i januari 1992, där jag tog upp dessa frågor. Men jag var ute ett år för tidigt.

Herr talman! Det är förvisso allmänt känt att politikers agerande utanför det här huset inte alltid är helt lättbegripligt för våra uppdragsgivare. Det sista Hans Göran Franck yttrade tillhör säkert den kategori av agerande som gör att människor mindre och mindre förstår oss och vår verksamhet. Hans Göran Franck tyckte att det var mycket beklagligt att utskottet, med stöd av Ny demokrati, har gjort detta ställningstagande i frågan. Jag skulle vilja efterlysa, herr talman, Hans Göran Francks reaktioner vid andra tillfällen i kammaren när samma parti har stött hans eget parti. Hur känns det vid sådana tillfällen? Jag lever efter följande regel: Det är inte vem som säger det utan vad som sägs som är viktigt. Jag föredrar -- det här får ses som en personlig bekännelse -- ett samarbete med Ny demokrati i stället för med Vänsterpartiet. That's my business. Men så är det. För ett antal år sedan reagerade Folkpartiet, Vänsterpartiet, dvs. dåvarande kommunisterna, och Miljöpartiet kraftigt mot att barn skulle kunna tas i förvar. I våras kom det en proposition. Den fick ett stort massmedialt genomslag. Men det visade sig att 90 % av de fall då barn tidigare kunde tas i förvar skulle fortfarande finnas kvar. Jag förstår inte upprördheten som visas från vissa håll i dag. Den här propositionen ledde till att jag väckte en motion där jag yrkar avslag på propositionen. Det blev senare litet rörigt i utskottet, eftersom en majoritet i utskottet ville ha en remissomgång. De som inte ville ha någon sådan refererade till propositionen, där det framgår att dessa instanser redan har varit hörda och informerade. Men där står inte en rad om vad dessa instanser har sagt. När remissrundan var färdig kom det fram kritik, som många av oss visste fanns sedan tidigare men som inte stod i propositionen. Det var fråga om mycket stark kritik från de verkligt sakkunniga instanserna på området, dvs. Invandrarverket och den centrala polisstyrelsen. Herr talman! Jag tror att jag kan tala för en hel del människor när jag hävdar, att många tycker att det är svårt att förstå att man kan kritisera ett förslag om att i yttersta nödfall ta barn i förvar efter det att de har blivit bedömda med utgångspunkt i den mest liberala asylpolitik som för närvarande förekommer i Europa. I slutändan måste det finnas något instrument för att i praktiken kunna verkställa fattade beslut. Enligt propositionen skulle det i praktiken vara omöjligt att avvisa eller utvisa den barnfamilj som inte vill tillåta att barnen tas i förvar. Om propositionen blir verklighet, kommer t.ex. den polis och hans kollega som på gatan känner igen en familj som de vet skall utvisas ur Sverige inte att kunna plocka upp familjen i polisbilen. Det är helt orimligt att tänka sig ett sådant förfarande. Herr talman! Det har sagts mycket i debatten, och jag tänker inte upprepa allt. Men både Ingela Mårtensson och Berith Eriksson har kommit billigt undan. De har vid flera tillfällen blivit tillfrågade om vad de i praktiken har att föreslå när det gäller den barnfamilj som har fått besked om att de inte får stanna och inte vill lämna landet. De fyra svaren jag lyssnade till tillfredsställde inte mig och säkert inte heller dem som frågade. Nu ger jag framför allt Ingela Mårtensson en chans till att förklara hur hon vill att samhället i praktiken skall agera mot den barnfamilj som konsekvent säger att de inte vill lämna Sverige. Det skulle vara tacksamt för den fortsatta debatten att få ett klargörande på den punkten.

Herr talman! Det viktigaste är att jag nämnde de övervägande skälen som talade för att stödja Ingela Mårtenssons reservation. Den omständigheten att Sten Andersson i Malmö stödjer utskottsmajoriteten är inte viktigast. Jag har inte tidigare hört något anförande av Sten Andersson i kammaren som man har kunnat stödja. Då Sten Andersson ställer sig bakom ett förslag finns det anledning till en viss misstänksamhet. Det är de sakliga skälen som avgör, men Sten Andersson gick inte in på dem. Han talade i stället om de politiska konstellationerna.
Herr talman! Jag kritiserade Hans Göran Franck därför att han i det här speciella fallet anser att det är förkastligt att erhålla stöd från nydemokraterna. Jag noterade samtidigt att han i andra fall inte kritiserat dem när de har stött hans eget parti. Om jag skulle erhålla stöd för min uppfattning av Hans Göran Franck, skulle jag veta att jag är ute på mycket tunn is.
Herr talman! I det är fallet är den attityd som Ny demokrati har intagit särskilt illavarslande. Det är framför allt mot den bakgrunden att de under lång tid har bedrivit en flykting och invandrarfientlig...
Herr talman! Det var detta jag ville säga till Sten Andersson i Malmö. Det finns verkligen anledning att vara extra observant när ett så pass flykting och invandrarfientligt parti inte har någon reservation i detta ärende.
Herr talman! Jag har inget skäl att kommentera det senaste Hans Göran Franck sade. Det kan väl ändå noteras som positivt att nydemokraterna anser det vara läge att ansluta sig till den stora majoritet som finns i utskottet i denna fråga. Bättre sent än aldrig, Hans Göran Franck. Det skulle kanske även ha smittat andra.
Herr talman! Jag tycker att denna diskussion om vem som stöder vem är ganska ointressant. Det viktiga är att diskutera sakfrågorna och konsekvenserna av det förslag som har lagts fram. Sten Andersson i Malmö sade att några partier hade motsatt sig remissomgång. Det var inte riktigt korrekt. Jag framförde i utskottet att remissomgången kunde göras kortare, så att vi kunde fatta beslut före sommaruppehållet. Det fanns ingen motsättning när det gällde att skicka ut ärendet på remiss. Det är inte heller riktigt att viss kritik framfördes först i remissomgången. Utskottet hade en hearing med bl.a. Invandrarverket och Polisen innan man beslutade att skicka ut ärendet på remiss. Deras synpunkter framkom klart vid det tillfället. Det var samma synpunkter som sedan kom i remissvaren. Det var knappast några nyheter som kom fram i remissomgången. Det ställdes en direkt fråga till mig om hur man skall kunna verkställa beslut. Jag har tidigare försökt säga att jag inte tror att man genom förvarstagande av flyktingbarn kan komma till rätta med dessa problem. Man måste på olika sätt se till att det finns respekt för de lagar och förordningar vi har och att människor accepterar att de inte kan få uppehållstillstånd i Sverige. Där finns olika former som bör prövas, dock inte att ta flyktingbarn i förvar. Jag sade t.ex. att treterminsregeln kan uppfattas som att barnfamiljer kan vinna på att hålla sig kvar i Sverige i ett och ett halvt år. Den regeln är nu borttagen. Det betyder inte att den inte kan tillämpas i särskilt ömmande fall. Men principen som sådan måste ses över, att man kan få stanna i Sverige om man håller sig kvar en viss tid och kanske gömmer sig. Sten Andersson i Malmö var inne på att man kan återkomma med ansökan gång på gång. De reglerna bör man komma åt, för att verkställighet skall vara möjlig. Förslaget i sig har inneburit att Polisen har ändrat attityd. Det har blivit färre fall av förvarstagande. Det är det viktiga med förslaget, att det innebär ett principförbud mot förvarstagande. De myndigheter som har att verkställa får rätta sig efter det. Vi har sett att det går. Det är en fråga om attityd från dessa myndigheters sida.
Herr talman! Jag känner Ingela Mårtensson som en mycket klok och begåvad ledamot av denna kammare. Men jag noterar att hon pratar mycket om vad hon tycker att man inte skall göra, men betydligt mindre om vad man praktiskt skall göra. Det senare är vad jag och andra i dag har efterlyst. Vi har hitintills inte fått svar. Treterminsregeln skall man kanske inte blanda in i detta sammanhang. Det tillhör inte höjden av logik. Herr talman! Jag kritiserade remissförfarandet därför att jag hade hört ett rykte om att man från ett visst håll i utskottet hade väckt förslag om att remisstiden skulle vara enbart tio dagar. Om det är sant vet jag inte, men detta rykte nådde utanför utskottets dörrar. Det viktigaste för mitt ställningstagande att avstyrka propositionen är att det i den i stort sett enbart stod att man hade haft kontakt med ett antal organisationer och myndigheter. Men det stod inte någonting om vad de hade sagt. Det var mitt skäl för att avstyrka propositionen. Jag visste att det fanns en omfattande kritik.
Herr talman! Som jag sade tidigare har det varit en hearing och vi har på olika sätt fått reda på vad organisationer och myndigheter har tyckt om förslaget i propositionen. Därför kom inte några nyheter i remissvändan. Folkpartiets förslag var att man skulle kunna ha en kort remissvända. Det hade säkerligen givit precis lika mycket som den långa remissvändan gjorde. När det gäller att förbättra verkställigheten har jag försökt att förklara vad man kanske inte bör ha för regler, därför att de skulle stimulera familjer att gömma sig. Det är också förslag, att man inte skall ha vissa regler. Jag menar att det är den vägen man måste gå fram, att på olika sätt se till att människor accepterar de beslut som våra myndigheter fattar. Jag kan inte acceptera att man sätter flyktingbarn i förvar.
Herr talman! Ingela Mårtensson har nu mycket framgångsrikt talat om vad man inte skall göra, men betydligt mindre framgångsrikt vad man skall göra i det fall en familj helt vägrar att följa gällande bestämmelser. Jag vet att Ingela Mårtensson inte kan svara mig, på grund av kammarens regler. Men hade det inte varit klädsamt, när man vet att vissa tunga remissinstanser är kritiska, om något av deras kritik hade kommit fram i den tryckta propositionen?

Herr talman! Det har varit en mycket intressant debatt att lyssna till. Jag förstår att man har lagt ner mycken möda på att bilda sig en uppfattning. När jag har tagit del av utskottsbetänkandet, reservationerna och det särskilda yttrandet har jag förstått med vilken vånda man från olika håll har försökt komma fram till en hållbar ståndpunkt. Jag vill gärna ha sagt det, även om jag inte kan ställa mig bakom utskottsmajoritetens slutsatser. Det är för mig omöjligt att accepera att ett ensamt barn skall kunna tas i förvar. Jag har över huvud taget svårt att acceptera att barn skall kunna tas i förvar.

Det har föranlett Leif Bergdahl att ondgöra sig. Jag trodde att det inte var helt ovanligt med spontanremisser. Att Svenska kyrkan yttrar sig är väl inte så konstigt, eftersom vi har en yttrandefrihet här i landet. Svenska kyrkan har ett stort engagemang i dessa frågor. Jag känner ärkebiskopen sedan tio år tillbaka och vet att han har stor integritet. Det gör att han ibland kan hamna på samma linje som Vänsterpartiet eller Folkpartiet. Men var inte ledsen, Leif Bergdahl, det kan hända att han hamnar på samma linje som Leif Bergdahl i en och annan fråga. Ärkebiskopen bryr sig inte om vilket parti han råkar hamna i sällskap med. Sveriges advokatsamfunds yttrande är intressant. Där hävdas bl.a. att ''varken i utvisningsärenden eller i avvisningsärenden äventyras verkställigheten genom ett förbud att ta barn i förvar. Benägenheten att hålla sig undan verkställigheten kan snarare förväntas minska, om möjligheterna att ta barn i förvar slopas, eftersom det i dag förekommer att familjer håller sig undan verkställighet just på grund av rädsla för att barnen skall tas i förvar.'' Här gör tydligen utskottet en annan bedömning, och jag tycker att det hade varit värdefullt, om utskottet hade fört ett resonemang om detta. Det som har slagit mig, då jag har läst utskottsmajoritetens betänkande, är att man talar så mycket om yttersta möjligheten. Jag tycker att det blir inflation i det uttrycket. Det skall finnas en yttersta möjlighet att avlägsna den som inte har rätt att stanna i landet, det skall finnas en yttersta möjlighet att även ta ett ensamt barn i förvar, och det skall finnas en yttersta möjlighet till förvar i de fall barn har släppts in i landet. Man talar också om att utvidga möjligheterna till förvar i ytterligare 72 timmar. Jag tycker att man tappar litet i trovärdighet genom att man i själva verket är restriktivare än vad man vill ge intryck av att vara. Det är en känsla som jag inte helt kan frigöra mig ifrån. Det finns också andra svagheter som Berith Eriksson har pekat på, bl.a. längst ner på s. 18. Jag skall, herr talman, inte upprepa det. Vi kan naturligtvis komma fram till olika uppfattningar i den här frågan, men det som Berith Eriksson pekar på tycker jag är viktigt. Det står bl.a. så här: ''En utvisning efter kanske flera års väntan och bortovaro från hemlandet måste av naturliga skäl upplevas som en ännu större personlig katastrof än en direktavvisning och måste för den enskilde vara mycket svårare att ta till sig och bearbeta konsekvenserna av.'' När jag läser det här, slås jag av att detta är en subjektiv bedömning. Det är utskottets åsikt. Vi kan naturligtvis komma fram till en åsikt, men den grundas inte på en faktisk verklighet. Jag tycker att det är ett exempel på hur svårt det är att skriva och definiera en tydlig och hållbar åsikt. Samtidigt är det något jag saknar i reservationerna och meningsyttringen. Det hade varit värdefullt, om det hade förts ett mera tydligt resonemang kring frågan som det har talats om här: Hur skall man bära sig åt vid avvisning? Hans Göran Franck har också varit inne på detta. Ingela Mårtensson säger i sitt särskilda yttrande: ''Det gäller att utveckla andra former för att säkerställa verkställighet av fattade beslut utan att tillgripa frihetsberövande.'' Det kan jag till hundra procent ställa upp på. Problemet är ju att det behövs ytterligare resonemang kring hur man förverkligar detta i praktiken. Herr talman! Även om jag i sak står bakom reservationen och det särskilda yttrandet, kommer jag inte att delta i voteringen på annat sätt än att jag kommer att avstå.

Herr talman! Barns perspektiv och behov och förhållanden kolliderar ofta med den brutala verkligheten. Det finns massor av barn, både här i Sverige och utomlands, som far fruktansvärt illa och som lever under förhållanden som varje normalt funtad och navlad vuxen människa skulle vilja ingripa mot -- och också försöker göra. I stort sett alla vuxna människor vill barnen väl, vill försöka göra sitt bästa möjliga för barnen. Det gäller alla ledamöter i socialförsäkringsutskottet. Det gäller säkerligen alla ledamöterna i Sveriges riksdag. Det gäller de allra flesta medborgare. Men faktum är att den flyktingpolitik som i dag administreras av minister Friggebo innebär att massor av fattigflyktingar kommer hit och att massor av fattigflyktingar får nej och skall avvisas. Varför då låtsas som om inte den lag vi har behöver maktmedel för att kunna fungera? Varför låtsas som om den lagen inte skulle gälla barn? Varför låtsas som om det skulle finnas någon form av frihetsberövande som inte innebär förvar? Varför denna exercis med uppsikt och förvar? Ifall jag blir hållen under uppsikt och sedan går utom sikt, vad skall myndigheten göra då? Det blir ett ordvrängeri som inte har någonting med verkligheten att göra. Varför låtsas som om det stora problemet i det här sammanhanget är ett mycket hyggligt och humant förvar några dagar i Sverige, när det stora och verkliga problemet är den nöd och fattigdom som många av de här arma människorna tvingas återvända till? Som jag ser det, väljer framför allt Folkpartiet och Vänsterpartiet den klassiska smitarvägen. Man vill inte se det brutala. Man vill inte se verkligheten sådan den är. Man strör i stället vackra ord omkring sig. Man kan visa upp sitt goda hjärta och sina rena vita händer och överlåter därmed åt någon annan, i det här fallet en fyrklöver av partier, att spela Elaka Folkpartiet och Vänstern överlåter busrollen, fast de innerst inne vet att lagarna naturligtvis måste följas, att det inte finns något frihetsberövande som inte innebär förvar. Jag skulle tro, herr talman, om jag får vara litet amatörpsykolog, att Folkpartiets frustration över den förda flyktingpolitiken, vilket Hans Göran Franck var inne på också, gör att partiets representanter nu för stunden -- jag hoppas att ni skall återhämta er -- inte kan agera sakligt i den här frågan. Jag har liknande erfarenheter från mitt långa arbete i missbrukarvården inom Hasselarörelsen, hur många det är som vill försöka välja bort den oerhört brutala och förnedrande verklighet som tiotusentals missbrukande barn och ungdomar lever i. De försöker välja bort att samhället måste ha tvångsmedel. I dag finns det dess bättre en fungerande lagstiftning på det området, men den innebär ju att tiotusentals barn och ungdomar, svenska barn och ungdomar, tas i förvar, ofta under många år. Skall också detta upphöra? Man undrar ju om det är sådana strömningar på gång. Eller är det okej att ha svenska ungdomar i förvar men oerhört upprörande om det är utländska ungdomar? Avslutningsvis, herr talman, ett par ord med anledning av att barnkonventionen har varit uppe i debatten flera gånger. Jag vill inte medverka till att vi fattar ett beslut som skulle strida mot barnkonventionen, som är antagen av den svenska riksdagen. Man finner, när man studerar konventionen, att där står klart och tydligt att barn kan tas i förvar vid särskilda fall, och detta är särskilda fall.
Herr talman! Jag blir väldigt förvånad över Widar Anderssons inlägg. Vad är det Widar Andersson menar egentligen -- att det skall finnas ökade möjligheter till frihetsberövande? Jag måste upprepa det jag sade tidigare i debatten, att det är mycket olustigt med den koppling som görs av alltför många mellan brottslighet och att söka asyl. Widar Andersson pratar om att många barn här i Sverige i dag tas i förvar och sitter väldigt länge. Ja, men det är en annan diskussion. Jag tycker att hela den här debatten i dag alltför mycket liknar den diskussion som föregick det förra beslutet, när man också sade att modellen med förvarstagande inte skulle innebära att fler barn tas i förvar, för man hade beslutat att först använda rekvisitet uppsikt. Men resultatet blev ju att fler barn togs i förvar. Det var någon som nämnde polismästaren i Kiruna. Från en flyktingförläggning strax utanför Kiruna rapporterades det i våras att polisen kom och tog familjen samtidigt som man lämnade upplysning om att ansökan hade avslagits. Det gjorde att väldigt många lämnade förläggningen innan de hade fått besked. De kunde helt enkelt inte sova, eftersom de levde med den här osäkerheten. Det hände t.o.m. att det kom poliser med hundar på natten. Det är också en verklighet och en verklighet som talar för vad många här och framför allt remissinstanserna har sagt. Många barnfamiljer är mer rädda för förvarstagandet än för att bli avvisade.
Herr talman! Jag jämställer alls inte att söka asyl med någon form av brottslig verksamhet. De allra flesta ungdomar som jag talar om är omhändertagna enligt socialtjänstlagen. Det enda brott de i så fall har begått, Berith Eriksson, är att ha valt fel föräldrar eller att de blivit utslagna i skolan och omhändertagits av de sociala myndigheterna. Sedan är det så, Berith Eriksson, att oavsett hur vi slingrar oss med orden kan vi aldrig komma ifrån det faktum att människor söker sig hit i förtvivlan. Och de är naturligtvis förtvivlade och rädda och upprivna när de får nej på sin ansökan. Att få nej innebär att man skall utvisas ur landet, fast man egentligen skulle vilja vara här. Det går inte att med ord förvandla en sådan situation till något positivt, men det går säkerligen att hantera den mycket bättre än vi gör i dag. Människorna har fått ett avvisningsbeslut, och detta måste på ett eller annat sätt verkställas. Det finns inga ord, kära Berith Eriksson, det finns inget slinger, ingen vändning som kan få oss att bortse från den mycket konfliktfyllda situationen.
Herr talman! Många andra har tagit upp tidigare i debatten att just socialtjänstlagen och LVU gör att det inte behövs några extra lagar för att hantera de barn som verkligen far illa och som har gömts under en lång tid. Sedan måste jag citera från barnkonventionen, eftersom Widar Andersson tog upp den: ''Varje frihetsberövat barn skall ha rätt att snarast få tillgång till såväl juridiskt biträde och annan lämplig hjälp som rätt att få lagligheten i sitt frihetsberövande prövad av en domstol eller annan behörig oberoende opartisk myndighet samt rätt till ett snabbt beslut i saken.'' Brottet mot barnkonventionen är inte att ta barn i förvar i vissa situationer, utan den fråga jag tog upp var: Redan under de första 72 timmarna bör barnet ha möjlighet att få frihetsberövandet prövat. Att sedan plussa på 72 timmar till, hur får man det att stämma överens med barnkonventionen?
Herr talman! Problemet är ju att familjen där barnen ingår vägrar att lämna landet, sedan myndigheterna har fattat sitt beslut. Vår svenska utlänningslag är mycket human och liberal, och det hoppas jag att den skall fortsätta att vara, men då måste vi också hantera det instrumentet väldigt försiktigt, med möjlighet att överklaga, med möjlighet att få sin sak prövad i många olika instanser. Problemet är som sagt att familjen vägrar att lämna landet, trots att myndigheterna enligt svensk lag har fattat beslut om avvisning.

Herr talman! Widar Andersson anklagade bl.a. Folkpartiet för både det ena och det andra -- att vara smitare, och jag vet inte vad -- och att överlåta busrollen till den allians som nu har bildats i socialförsäkringsutskottet. Jag trodde uppriktigt sagt att vi här i riksdagen skulle kunna ena oss om det förslag som regeringen lade fram nu i våras. Det är ett steg i rätt riktning att minska förvarstagandet. Riksdagen har varit helt enig om att man bara skall tillämpa denna regel i fall av synnerliga skäl. Sedan har det inte skett på det viset, utan bestämmelsen har missbrukats. Man har använt den i alltför många fall. När sedan signaler kommit om att det i princip blir ett förbud mot förvarstagande, har det skett förändringar i positiv riktning. Därför trodde jag faktiskt att vi skulle kunna ena oss om förslaget i propositionen, även om jag själv tycker att vi kunde ha gått ett steg längre och infört ett totalförbud. Widar Andersson jämför olika grupper och drar in både det ena och det andra. Jag håller med Berith Eriksson om att man inte skall sätta likhetstecken mellan förvarstagande och brottslighet, missbruk eller vad det nu kan vara. Det handlar här om asylsökande barn som har kommit till vårt land från svåra situationer. Bara på grund av detta skall de låsas in. Jag tycker inte att det är rimligt. Den andra diskussionen får vi ta vid ett annat tillfälle. Den hör inte hit. I det fallet skyllde man inte på utländska medborgare eller svenska medborgare. Det gäller över huvud taget barn som vistas här, om man enligt socialtjänstlagen behöver göra ingripanden. Den möjligheten skall man naturligtvis ha. Men att blanda in detta i den här debatten tycker jag är helt felaktigt. Här gäller det asylsökande barn som kommer från svåra förhållanden. Då måste vi också ta hänsyn till dem, följa barnkonventionen och göra det så bra vi kan för de barnen. Det gör vi inte genom att låsa in dem.
Herr talman! Jag skulle bra gärna vilja veta vilka asylsökande barn som blir inlåsta i Sverige av den anledningen att de söker asyl. Jag skulle vilja be Ingela Mårtensson att korrigera detta påstående till riksdagens protokoll. Det handlar här om familjer med barn, vilka vägrar att följa utvisningsbeslut. Vi kan då behöva använda förvarsinstrumentet eller någon form av frihetsberövande åtgärder för att kunna verkställa beslutet. Jag beskyller inte Folkpartiet för en mängd saker, Ingela Mårtensson. Det enda jag har sagt är att Folkpartiet och Vänsterpartiet i detta fall väljer den klassiska smitarvägen. Ni svarar inte på frågorna från Gustaf von Essen och Maud Björnemalm eller på min fråga. Hur skall vi kunna se till att lagen fungerar om man inte i detta fall får använda förvar? Ni undviker att svara på den frågan. Det är den klassiska smitarvägen. Den är inte så ovanlig i det mänskliga samlivet. Jag påpekar bara för Ingela Mårtensson vad Ingela Mårtensson egentligen håller på med.
Herr talman! Widar Andersson säger att det inte bara är fråga om att barnen har sökt asyl. Vad är det då fråga om? Det är inte så att de har vägrat, utan det görs en bedömning av polisen att de kommer att försvåra utvisningen. De har inte gjort någonting. De har bara sökt asyl, och det är detta som sedan ligger till grund för att man låser in dem. Faktum är att man i dag låser in barnfamiljer. Det är därför som det är så viktigt -- och jag förstår inte att det skall vara så svårt att begripa -- att det finns ett principförbud för att motverka detta, och att det måste till synnerliga skäl för att man skall kunna ta barn i förvar. Det är inte fråga om någon klassisk smitarväg och att försöka med sådana trick i debatten. Det gäller att se till vad det finns för förslag och vilka konsekvenser de kan leda till. När det gäller förslaget från majoriteten i socialförsäkringsutskottet är min bedömning att det inte kommer att leda till att barn t.ex. göms. Snarare blir det en uppmaning. Man har det här hotet över sig om man inte anmäler sig. Hur sedan frågan om själva uppsikten skall hanteras är litet oklart i förslaget. Allt fler, och kanske ännu fler framöver, kommer inte att befinna sig på flyktingförläggningar, utan kommer att finnas ute i samhället på olika ställen. Hur skall man då sköta denna uppsikt? Det finns många frågetecken kring förslaget. Tillsammans med hotet om att man kan tas i förvar kommer detta att leda till att familjer uppmuntras att gömma sig. Det tycker jag inte är försvarligt. Att gömma sig är heller inte en bra lösning för barn.

Herr talman! Jag begärde ordet eftersom jag blev både förvånad och besviken när jag såg utskottsmajoritetens förslag till förändringar i den proposition som regeringen lade fram förra året. Inte minst blev jag det över att även mina partikamrater i utskottet medverkar till dessa förändringar. Det har sagts att det inte är särskilt stor skillnad i sak mellan utskottsmajoritetens förslag och regeringens proposition. Det kanske inte är någon stor skillnad. Men däremot är det stor skillnad i vilket intresse man sätter främst, statens eller barnens. Å ena sidan har vi statens och statsmakternas intresse, som kanske sammanfaller med vissa mer eller mindre dunkla opinioners rädsla för någon föregiven eller tänkbar massinvandring till Sverige, och intresset av att kunna skicka folk ut ur landet. Detta intresse visas av utskottets betänkande. Jag citerar: ''Utskottets principiella inställning är som framgår ovan att det alltid måste finnas en yttersta möjlighet att avlägnsa den som inte har rätt att stanna i landet.'' Å andra sidan har vi ett annat intresse, ett humanitärt intresse, ett intresse som hör samman med våra grundläggande rättigheter. Det är att man inte skall ta vare sig utländska eller svenska barn i förvar därför att deras föräldrar kan tänkas inte uppfylla myndigheternas beslut och regler i framtiden. Detta bör gälla utländska barn lika väl som svenska barn. Jag kan för egen del inte dela den nyjesuitiska anda som säger att ändamålen helgar medlen när valet står mellan principer om statens rätt kontra individens rätt. Det finns många andra delar av samhällslivet där detta synsätt kan tillämpas. Jag tycker inte att det är självklart att det faktum att kommunen vill planera framtiden på ett visst sätt tar över den enskildes äganderätt till en tomt. Jag tycker inte att det är självklart att skattemyndigheternas intresse av att få in alla skatter tar över den enskildes rätt att inte själv behöva tala om var man tillbringar dygnsvilan. Jag tycker t.o.m. att risken för att en obotlig snattare återigen begår brott inte får innebära att man spärrar in en person för evigt. Skall man säga någonting positivt om utskottet är det att man trots att det innebar en försening skickade ut ärendet på remiss. Det gav möjlighet till att svart på vitt i utskottstrycket se den långa rad av remissinstanser som tyckte att propositionen var bra och snarare önskade att gå längre än vad regeringen gjorde i propositionen. Herr talman! Jag tillhör dem i denna kammare som tycker att vi har en bra regering som alltsom oftast lägger fram bra förslag. I denna mycket svåra fråga har man gjort en utmärkt avvägning mellan statens och maktens intressen och individernas rätt. Jag yrkar därför bifall till reservationen beträffande mom. 1 av Ingela Mårtensson och Märtha

Herr talman! Jag tänker inte ge några värdeomdömen om den regering vi har. Jag konstaterar bara att vi har fått en proposition om bl.a. förvarstagande av barn. Jag försäkrar att såväl Peeter Lukseps moderata utskottskamrater som hela utskottsmajoriteten med största seriositet -- och med mycken möda och stor vånda, som jag tror att Torgny Larsson sade -- har kommit fram till ett förslag som föreläggs denna kammare. Vi anser det vara så humant och riktigt som möjligt, och det följer utlänningslagens bestämmelser. Jag vill protestera mot påståendet att det skulle handla om fängsligt förvar. Det har tidigare sagts i debatten, men det handlar icke om detta. Det instrument som vi nu skapar ger också en möjlighet att i yttersta nödfall ta ett barn i förvar. Det är detta vi har haft för ögonen. Nu är det så att säga en uppsikt i tid som gäller. Föräldrarna, vårdnadshavarna, har här möjlighet att själva, under något lugnare förhållanden, överväga om det inte är rimligare att de trots allt frivilligt går med på att avvisas. Vilket eller vilka partier som ställer upp för ett förslag som vinner majoritet är av underordnat intresse. Det vill jag ha sagt. Jag vill också inför denna kammare säga att det är riksdagen och ingen annan som fattar de slutgiltiga besluten. Vad det ytterst handlar om, mina vänner, är om denna riksdag är beredd att leva upp till de lagar den själv stiftat. Jag syftar i detta fall på utlänningslagen. Där finns en bestämmelse om att man som en sista utväg skall kunna ta en person i förvar. Är vi beredda att följa denna lagstiftning, och över huvud taget använda denna möjlighet, i det fall barn finns med i bilden? Ja, då är utskottsmajoritetens förslag det enda rimliga. Om vi skall ändra på detta förhållande, måste vi gå in och ändra utlänningslagen. Den frågan, herr talman, har vi inte att ta ställning till i den votering som nu följer.

Herr talman! När vi justerade detta betänkande, hade inte Schweiz röstat om EES-avtalet. Nu vet vi att Schweiz har sagt nej. Men det vi inte vet är vad detta egentligen innebär för Sveriges del. Vi vet inte i vilken omfattning som omförhandlingar blir nödvändiga, och vi vet heller inte hur långt tid det kommer att ta innan ett EES-avtal träder i kraft. Vi vet därför egentligen inte om det vi nu skall besluta om är relevant i förhållande till ett eventuellt avtal med annat innehåll. Men det vi vet är att de bestämmelser som behandlas i detta betänkande skall träda i kraft den 1 jauari 1993, dvs. bestämmelser om hur underlaget för pensionen skall räknas fram. Det känns naturligtvis inte riktigt bra. Men jag hoppas att det inte skall bli några komplikationer. Om det blir det hoppas jag att vi får tilläggsdirektiv. När jag i dag återigen bläddrade igenom betänkandet fick jag se att förslaget om en ny nordisk konvention skall börja gälla först då EES Det finns i detta betänkande förutom Vänsterpartiets motion även två andra motioner som tar upp problemet med flyktingars pensioner. I de andra två motionerna tar man upp och är orolig för att kommunerna i framtiden kommer att få ökade kostnader för pensionärer som inte har en tillfredsställande pension. Det är välgrundat mot bakgrund av att man redan i dag har höga sådana kostnader i en del kommuner. Utskottet föreslår att regeringen skall ges i uppdrag att undersöka om man kan åtgärda detta på något sätt, och det tycker jag är mycket bra.

Att Invandrarverket varit restriktivt med att använda konventionsregeln och i stor utsträckning använt sig av regeln humanitära skäl, gör att det finns många som drabbas retroaktivt av att man har godtagit dessa skäl som beslutsunderlag. Man kan naturligtvis diskutera var gränserna skall dras eftersom det även finns en stor grupp anknytningar -- det är kanske den största gruppen. Det gäller då inte bara anknytningar till flyktingar, utan även anknytning till svenska medborgare. Jag tycker inte att det känns bra att dra gränsen mellan människor som själva sökt asyl i Sverige när gränsen är beroende av en annan myndighets -- kriterier. När det gäller Utlänningsnämnden prövade man över huvud taget inte skälen de facto och krigsvägrare så länge 18-månadersregeln fanns kvar, utan man prövade konventionsregeln och gick sedan direkt på humanitära skäl. Vi anser att man under alla omständigheter bör ha rätt att få sina skäl preciserade och även omprövade i de fall där man anser att bedömningen är felaktig. Men naturligtvis vore det enklast att ange att alla som sökt och fått asyl här i landet, oavsett beslutskriteriet, skall omfattas av särregeln. Jag yrkar bifall till Vänsterpartiets särmening.

Herr talman! Det är ett betydelsefullt beslut gällande vårt folkpensionssystem som kommer att fattas i dag. När jag ser ut över kammaren tycks det inte så. Oenigheten i betänkandet är också ganska obetydlig. Trots detta tänker jag tala litet kring ärendet. Någonstans bör det finnas påpekat vad förändringarna innebär. Om inte ledamöterna är i kammaren hoppas jag att de åtminstone följer detta via radio eller TV på sina rum. Det är alldeles riktigt, som Berit Eriksson sade, att den fördröjning vi får av EES-avtalet på grund av den schweiziska folkomröstningen kan tyckas som ett aber i den här frågan. Jag begrundade också detta, och det har utskottet också gjort. Jag måste säga att det må vara hur som helst med det. Vi måste anpassa vårt socialförsäkringssystem till ändrade internationella förhållanden. Vi får en mycket större rörlighet bland unga och medelålders människor. Det behövs en viss anpassning. Dessutom kommer inte antagandet av en ny folkpensionslag att ställa till med några praktiska problem, utom när det gäller vissa EG-medborgare som inte kan lägga ihop sina pensionstider. Inom EG-området tillämpas tre huvudprinciper inom socialförsäkringsrätten. För det första: Likabehandlingsprincipen, som innebär att en person som kommer från ett EG land och är bosatt i ett annat omfattas av samma rättigheter och skyldigheter vad gäller socialförsäkringen som den egna statens medborgare. För det andra: Exportabilitetsprincipen, som innebär att socialförsäkringsförmåner, t.ex. förmåner vid invaliditet, pensioner och arbetsskador skall utbetalas till den berättigade där han är bosatt. För det tredje: Proratatemporis-principen, som enbart gäller inom pensionsområdet och som innebär att en pensionstagare som förvärvat rätt till pension i mer än ett medlemsland har rätt till proportionellt beräknad pension från vart och ett av de länder där han har tjänat in sin pensionsrätt. När vi i Sverige skall börja tillämpa dessa principer -- och det måste vi göra när vi får en mer rörlig arbetsmarknad -- skapar vårt folkpensionssystem vissa problem, nämligen att folkpensionsrätten i princip varit knuten till svenskt medborgarskap i Sverige. Vi har däremot inte lagt vikten vid krav på någon minsta försäkrings eller bosättningstid. En svensk medborgare som kommer hem efter ett långt liv, kanske ett långt äktenskap, i utlandet har rätt till folkpension när han eller hon kommer hem. Svenska medborgare som bosätter sig utomlands har också för närvarande rätt till folkpensionens huvudförmåner, dvs. ålders-, förtidsoch efterlevnadspension samt handikappersättning, när den utges som tillägg till pension, dvs. ATP. Rätten är dock beroende av att ATP utges, eftersom folkpensionsförmånerna endast utges i förhållande till antalet ATP-år. Utländsk medborgare som är bosatt i Sverige har samma rätt som svenska medborgare om han bott i Sverige sedan minst fem år och bosättningen i Sverige varit minst tio år efter det att den försäkrade fyllt 16 år. Däremot finns inga regler som ger utländska medborgare rätt till folkpension vid bosättning utomlands. Bestämmelser finns dock i socialförsäkringskonventioner. Lägg dock märke till att rätten till ATP är oberoende av medborgarskap eller bosättning. För att få rätt till ATP krävs pensionspoäng under minst tre år. Folkpensionssystemets knytning till medborgarskap och bosättning utgör således det grundläggande problemet i den gällande rätten tillsammans med EG:s tre principer. I propositionen löses problemet på följande sätt: Folkpension intjänas efter två alternativa regler, lika för svenska och utländska medborgare. Den ena regeln är att folkpensionen skall beräknas enligt bosättningstiden i Sverige fr.o.m. det år man fyller 16 år t.o.m. ordinarie pensionsålder. För rätt till hel folkpension krävs 40 bosättningsår. Kortare tider reduceras med en fyrtiondel för varje år. Den andra regeln är ATP-anknuten. För rätt till full folkpension krävs i detta fall 30 år med pensionspoäng. Bosättningstiden bestäms av folkbokföringen. Den nya lagstiftningen kan leda till problem för vissa grupper. Utskottet har bemödat sig att göra dessa problem så obetydliga som möjligt. Därför har vi också, i stor enighet -- det vill jag betona -- ändrat en del i propositionens förslag. Vilka typer av personer kan då få svårigheter med den nya lagstiftningen? Det kan gälla svenska medborgare som varit bosatta en längre tid i utlandet och som på grund härav endast får reducerad pension eller ingen alls. Det kan också gälla personer som invandrat till Sverige och på grund härav har kort bosättningstid. Det kan gälla yngre svenskar som på grund av studier vistats utomlands längre tid än ett år och som på grund av olycksfall eller svår sjukdom blir invalidiserade för livet. Det skulle i sådana här fall innebära mycket reducerade förtidspensioner. Hur har vi försökt lösa de här problemen? Och hur ser regeringens förslag ut? Den som är utsänd till utlandet av statlig arbetsgivare skall, tillsammans med make och barn under 18 år, anses som bosatt i Sverige under utsändningstiden. Med statligt utsända personer avses SIDA-anställda i bilaterala projekt, diplomater, etc. personal finns ingen rätt att tillgodoräkna sig bosättningstid om de själva inte haft egen ATP grundande inkomst. Bland övriga statligt utsända kan det finnas personer som har statligt reglerad pension, men inte ATP.

Framåt i tiden kan man ju alltid försäkra sig för pensionsrätt.

För privat anställda kan förhållandena te sig annorlunda och mer svårlösta. För make/maka som är anställd och utsänd av företag föreligger i de flesta fall avtal om pensionsförmåner. I de större svenska företagen föreligger sannolikt också pensionsavtal för medföljande make och familjemedlemmar. Det blev nödvändigt 1988 vid förändringarna av änkepensionen. För vissa pensionstagare kan det dock finnas behov av skyddsregler.

Herr talman! Vi skall i dag behandla ändringar inom socialförsäkringen. Jag är alldeles övertygad om att många människor, efter det att vi här för ett tag sedan röstade för ett EES-avtal, ställer sig frågan: Hur blir det nu med den sociala tryggheten? Varje land bestämmer själv om pensioner, sjukförsäkringar, sjukvård, äldreomsorg och andra sociala rättigheter. För löntagare och för företagare och deras familjemedlemmar som flyttar till andra EES-länder gäller regeln om samma rättigheter och skyldigheter som för medborgarna i det land som man arbetar och bosätter sig i. Vad händer då med vår pension om vi går med i EG, frågar sig många äldre. F.n. är det inte aktuellt med ett svenskt medlemskap i EG, men EES avtalet bygger på de regler för pensioner som finns inom EG. För den som i dag är pensionär i Sverige blir det inga förändringar alls genom EES-avtalet. Men det finns ett undantag: medborgare från andra nordiska länder som bor i Sverige kan få sin pension omräknad när EES-avtalet träder i funktion, men det kan aldrig bli fråga om lägre pension. EES-avtalet innebär vidare att man som pensionär har rätt att bosätta sig i vilket EES-land som helst och ta med sig pensionen dit. En förutsättning är att man själv kan försörja sig i det nya landet. Man har rätt att få den sjukvård som finns i det land man bosätter sig på samma villkor som gäller för pensionärerna i det landet. ATP ändras inte -- det är viktigt att det blir sagt från denna talarstol. EES-avtalet innebär att medborgarna i EES-länderna har rätt att ta med sig intjänad pension, var man än bosätter sig som pensionär inom EES-området. Den ATP man tjänat in får man ta med sig om man bosätter sig i något annat EES-land. Jag skall ta ett litet exempel. En svensk som har arbetat 30 år i Sverige och tjänat in full ATP flyttar vidare till Tyskland, arbetar tio år där och får pension också för de åren. Som pensionär drar han vidare till Spanien, och då betalas ATP ut från Sverige plus intjänad pension från Tyskland. Det är bara några få länder inom EES-området som har folkpension, dvs. vad vi kallar grundpension. Det är i stort sett Danmark, Norge, Island, Sverige och Finland som ger ut pension vid 65 års ålder, oberoende om man har haft förvärvsarbete eller inte. I övriga Europa grundas all pension på förvärvsarbete. Bara ungefär 32 % av kvinnorna i Tyskland uppbär pension -- det visar hur låg förvärvsfrekvensen är för kvinnor där. Vi tyckte att det var en bra proposition, men där fanns vissa punkter som vi ville ha ändrade och därmed förbättrade. Det finns många flyktingar som kommer till Sverige och som inte uppfyller kvalifikationskraven, vilket Margit Gennser här redovisade och som jag inte skall gå in i detalj på. Bl.a. är arbetslösheten hög bland invandrare och flyktingar, och det bidrar till att intjänad ATP blir låg eller att de får s.k. nollår i systemet. Många flyktingar kommer hit i pensionsåldern, och resten av livet kan de bli beroende av socialhjälp för sin försörjning. En intern utredning vid ett av Vi menade att detta måste undersökas, så att det kan bli bättre övergångsregler. Man har tillmötesgått detta, och de äldre invandrarnas ekonomiska situation skall utredas vidare. Vi tog också upp en punkt i nuvarande lagstiftning, och det är efterlevandeskydd för barn. Enligt nuvarande regler har ett svenskt barn, vars far eller mor eller båda föräldrar avlidit, rätt till folkpension i form av barnpension. Pensionen utges till barn som inte fyllt 18 år och kan i vissa fall utgå t.o.m. juni månad det år barnet fyller 20 år. Pensionen kan utges även om den avlidne föräldern aldrig varit bosatt i Sverige. Här görs det en ändring i propositionen, där det föreslogs, att vid beräkningen av efterlevandepension till make och barn skall hänsyn tas endast till den avlidnes bosättningstid. Detta innebär kort sagt att ett barn som mister en förälder som aldrig varit bosatt i Sverige kan ställas utan pension, i varje fall om föräldern bor utanför EES-området eller bor i ett land som vi inte har någon konvention om social trygghet med. Vi tyckte att det var otillfredsställande. Eftersom reglerna om barnpension är samordnade med lagen om bidragsförskott kan inte heller en sådan ersättning utges. Vi hoppades att detta skulle utredas vidare, men utskottet har klarat av denna fråga på ett utomordentligt sätt, för vilket vi sledamöter i utskottet tackar. Vi tyckte också att det krävdes bättre övergångsbestämmelser. Vi har i vår motion pekat på att det finns många kvinnor -- vilket Margit Gennser också nämnde i sitt anförande -- som i unga år har flyttat utomlands som medföljande hustru. När de återkommer till Sverige vid 65 års ålder måste de vänta i fem år innan de får rätt till pension. Vi anser att förslaget i propositionen i det avseendet inte var rättvist. Mot bakgrund av att det oftast är kvinnor som drabbas av detta uppfyllde inte propositionen det krav på jämställdhet som vi anser måste ställas. Vi begärde att man skulle föreslå generösare övergångsbestämmelser. Så har också skett, och detta finns intaget i vårt betänkande. Vi hade alltså tre yrkanden i motionen förutom att vi bad att man skulle se över övergångsbestämmelserna. Det är inte så ofta som man från talarstolen kan säga att man har väckt en motion till en proposition och under utskottsarbetets gång fått gehör för sina yrkanden. Vi menar därmed att vi har bidragit till att på väsentliga punkter förbättra propositionen, och det är till gagn för de människor som av goda skäl har hyst oro för sin framtid när det gäller pensionerna. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Vi skall nu behandla betänkande nr 8 från jordbruksutskottet, som handlar om den stora miljökonferensen i Rio de Janeiro i år och den process som har förevarit det mötet och som går under benämningen UNCED. Till grund för betänkandet ligger en skrivelse från regeringen med en redovisning av resultatet av konferensen och en del tankar inför uppföljningen. Vi diskuterade denna fråga här i kammaren i slutet av maj, då med anledning av motioner -- bl.a. från mitt parti. Därutöver har miljöministern vid två tillfällen lämnat muntliga redovisningar för konferensen. UNCED-processen och Riomötet blev en framgång, måste man säga. Det var 180 länder -- dvs. nästan alla världens länder -- som deltog i konferensen, varav 120 företräddes av sina statschefer. Jag var själv på plats i Rio och kan intyga att detta är en process som fört miljöfrågorna framåt. Våra diplomater har slitit hårt med frågan och inte utan resultat. Samtidigt måste vi erkänna att vi är ett bra stycke från att ha uppnått de ambitioner som vi i Sverige har för miljöpolitiken. Den borgerliga regeringen har i stort sett fullföljt den socialdemokratiska regeringens grundläggande arbete inför mötet i Rio de Janeiro. Det kan jag som medlem av nationalkommittén konstatera. Men jag har naturligtvis inte anledning att vara nöjd med allt. Det finns områden som jag anser att regeringen borde ha gett en ännu större tyngd. Det gäller finansieringsfrågan och i ännu högre grad frågan om den militära verksamheten och miljön. Det gäller också i viss utsträckning energi och trafikfrågorna och i någon högre grad skogsfrågorna. Jag tycker inte heller att den borgerliga regeringen har intagit en tillräckligt nyanserad hållning till marknadsekonomin i samband med den process som UNCED representerar. Regeringen har också varit mycket rädd för att kritisera USA, som delvis har spelat en negativ roll i denna miljöprocess. Man var på Riomötet mycket duktig på att formulera sig i många vackra tankar. Samtidigt kan vi skönja en rädsla för att gå till konkret handling och binda sig för åtaganden -- konkreta tidsscheman eller åtaganden som kostar pengar. Då backar man gärna, och därför vill jag trots allt uttrycka en viss besvikelse. Men visst är den här processen ett stort kliv framåt i förhållande till Stockholmsmötet 1972. Den bild av Riomötet som jag här försökt ge verifieras också av den konferens i Brasilia som Interparlamentariska unionens konferens för uppföljning av Riomötet. Vid denna konferens fick parlamentarikerna en chans att granska resultaten av Riokonferensen och framställa sina krav. Vi kunde konstatera att många frågor varit svåra i regeringsförhandlingarna och även för oss parlamentariker. Jag kan peka på oljeländernas hållning i energifrågan och på frågan om den militära verksamheten och miljön. Samtidigt är det glädjande att kunna konstatera att parlamentarikerna vågade ta ton och gav sina regeringar en och annan bakläxa. Det gäller bl.a. tidshorisonten för att uppnå biståndsmålet 0,7 % av bruttonationalprodukten senast år 2000. Kring det målet kunde regeringarna tyvärr inte samla sig. Den svenska regeringen har verkat för att detta mål skulle uppnås, men man kunde inte nå konsensus i Samtidigt var parlamentarikerna överens om att det är viktigt att vi utvärderar biståndets effektivitet och att vi är beredda att prioritera mindre projekt framför de större. Deltagarna i denna parlamentarikerkonferens var inte heller nöjda med Riodeklarationen, utan de ville ha en bindande Earth Charter -- fritt översatt: naturens rättigheter. Vi parlamentariker vill ha denna fastställd av FN:s generalförsamling 1995, då Vi uppmanades också att som parlamentariker verka för att våra regeringar tar upp nya förhandlingar när det gäller skogsprinciperna i syfte att uppnå en bindande konvention och att utan dröjsmål ratificera konventionerna för klimat och biologisk mångfald. Vi var också ense om att det krävs fortsatta förhandlingar när det gäller att sätta upp konkreta mål och tidsscheman för att minska utsläpp som är knutna till klimatkonventionen. i var också överens om att det är viktigt att skuldnedskrivningarna fortsätter och att dessa knyts till program för hållbar utveckling. Vidare var vi överens om behovet av en återhållsam befolkningstillväxt i u-länderna, kombinerad med ändrade konsumtionsmönster i i-länderna. Vi var vidare överens om att miljökrav bör kopplas till GATT och UNCTAD och om att det bör ske en översyn av BNP-begreppet och att man bör överväga något som kallas den varaktiga nettonationalinkomsten. Vi uppmanades också att se till att vi får en översyn av miljö och utvecklingsfrågorna i våra parlament, bl.a. i organisationsformen. Man menade att det var angeläget att det blev ett tydligare samarbete mellan de utskott som behandlar miljöfrågor och de utskott som behandlar utvecklingsfrågor. Det kanske är något som det finns behov av också i vårt parlament. Dessutom efterlystes öppna utfrågningar i parlamenten om UNCED. Jag har velat ge den här bilden därför att den är färsk och därför att jag tycker att den är angelägen och viktig för oss alla att ta del av. Åter till själva utskottsbetänkandet. Det är bra att regeringen ger en fyllig redovisning och en översättning av texterna från Riomötet. Det finns många lovvärda ambitioner i skrivelsen, och många värdefulla insatser har gjorts av Miljövårdsberedningen, bl.a. sammanställda i skriften Vår uppgift efter Rio. Det är bra att regeringen arbetar för att vi skall få en öppen och bred debatt om miljöfrågorna. Det är emellertid synd att man inte lyssnade på oss socialdemokrater när vi tidigt i våras krävde att uppföljningsarbetet skulle starta redan innan Riokonferensen. Det hade faktiskt varit möjligt, och vi hade på så sätt kunnat ligga längre fram i dag. Vi kan också konstatera att regeringen nu vill vänta med en hel del konkreta åtgärder till nästa riksmöte. Det är onödigt att vi får en sådan tidsutdräkt i det här arbetet. Sverige har vidare ett stort ansvar för att följa upp UNCED, både nationellt och internationellt. Jag skall drista mig att återge ett avsnitt ur vår motion: Sverige är som nation och kollektiv ett rikemanskvarter i den globala byn. Vi svenskar tillhör den fjärdedel av mänskligheten som utnyttjar tre fjärdedelar av jordens krympande resurser. Det är inte bara ett uttryck för en djup och alldeles oacceptabel orättvisa. Det är också en pådrivande faktor i den globala miljöförstöringen. Miljöproblemen är internationella till sin karaktär och kräver därför internationell samverkan, men i denna process måste några ta på sig uppgiften att gå före. Sverige har, som ett av världens rikaste länder, både möjligheter och ansvar för att visa vägen. Det här är en utmaning. Vi måste bygga vidare på miljöpropositionerna från 1988 och 1991. Det hastar, eftersom utvecklingen går så fort. När vi satt i regeringsställning var oppositionen snar att kritisera den socialdemokratiska regeringen för att vara senfärdig. Det damp inte ner tillräckligt många propositioner tillräckligt fort. Vad händer nu? Nu går den nuvarande oppositionen och väntar och väntar på konkreta förslag. Här får vi en skrivelse med en massa principer. I stället för konkreta förslag får vi se interna strider i regeringen om det skall bli någon kretsloppsproposition eller inte. Jag vill säga till regeringen att det nu är dags att få ändan ur vagnen och leverera konkreta förslag i miljöarbetet. Det är faktiskt snart halvtid för regeringen -- eller vem vet, kanske mer än halvtid. Den skrivelse vi har fått är ingen proposition. Den representerar inte några konkreta förslag till riksdagen. Vi skall avvakta till nästa riksmöte. Det är inget gott omen. Nu är vi dock där vi är. Vi får göra bästa möjliga av det vi har. Då kan jag inte förstå att utskottsmajoriteten vill fortsätta att försinka utvecklingen. När Socialdemokraterna nu lägger fram ett förslag om en kommission för hållbar utveckling som bl.a. skall följa upp UNCED, avstyrker utskottet förslaget, liksom man gjorde i våras -- och detta trots positiva uttalanden från miljöministern och företrädare för regeringspartierna i utskottet. Varför skall vi vänta och förlora ännu mer tid? Om ni nu är så positiva, borde det då inte vara dags att klippa till nu? Vi socialdemokrater i utskottet har därför i reservation nr 1 reserverat oss för en kommission för en långsiktigt hållbar utveckling. Vi vill handla nu och få något gjort. Kommissionen ger möjlighet till ett brett samarbete mellan olika grupperingar i samhället -- politiker, vetenskapsmän, folkrörelserepresentanter, näringsliv och fack. Det är en viktig uppgift för kommissionen att identifiera de politiska beslut som krävs för hållbara konsumtionsmönster. Kommissionen kan arbeta på ett produktivt sätt, liksom vi har gjort i de regionala projekten, där man successivt har avlevererat förslag till åtgärder. Kommissionen bör ta upp frågan om gröna nationalräkenskaper, miljöräkenskaper för att göra naturen synlig i den ekonomiska bokföringen. Kommissionen bör också ta upp FN-studien om möjligheten att använda militära resurser i civila strävanden för att skydda miljön. Kommissionen bör i det fallet driva på ett nationellt genomförande och upprätta en nationell aktionsplan. Den bör uppmärksamma miljöbiståndet, och den bör vidare utarbeta en kraftfull svensk position inför EG Jag vill med detta yrka bifall till reservation 1 och avslag på utskottsmajoritetens förslag i motsvarande del. Vi har också en andra reservation om sambandet mellan militär verksamhet och miljö. Jag skall inte närmare vidröra det ämnet, eftersom vi i vår kammare har FN-studiens ordförande Maj Britt Theorin. Hon kan själv senare i debatten lämna en redogörelse för vår syn i den frågan. Jag vill emellertid passa på att redan nu yrka bifall till reservation 2 och avslag på utskottsmajoritetens förslag i den delen. Låt mig så avsluta med en fråga med anledning av parlamentarikerkonferensen i Brasilia. När är den svenska regeringen beredd att ge oss parlamentariker en chans att ratificera konventionen om biologisk mångfald och klimat, utan ytterligare tidsfördröjning? På grund av att den här debatten har dragit ut så väldigt på tiden, har jag tyvärr misslyckats med min tidsplanering i dag. Det innebär att jag kommer att lämna debatten litet innan den är slut. Jag beklagar det djupt, men jag har inget annat val. Jag tror att ni utan vidare kan föra debatten vidare med Maj Britt Theorin som talesman för de här frågorna. Det finns också andra utskottsföreträdare här som deltar i debatten. Jag beklagar. Tack för ordet!
Herr talman! Den regeringsskrivelse som ligger till grund för motionerandet och utskottets betänkande har litet olika uppgifter. För det första är det en redovisning av vad som har förevarit. För det andra skulle det också kunna vara ett tillfälle för regeringen att ange hur man kommer att rangordna i det fortsatta arbetet, och därmed skulle regeringen också kunna få reaktioner från riksdagen, vilket skulle underlätta det fortsatta arbetet med framtida propositioner i de här frågorna. Jag tycker att regeringen har missat detta. Utskottets arbete borde ha utmynnat i ett antal klara ställningstaganden angående hur vi skall följa upp Riokonferensen. Som det nu är finns det risk för att uppföljningen kommer att inskränka sig till konstaterandet att vi tyvärr i dagens läge inte har råd att vidta alla de angelägna åtgärderna eller att vi på annat sätt kryper undan och undandrar oss vår skyldighet att leva upp till Riokonferensens utmaningar. Vi borde enligt min mening ha haft en rangordningslista över de mål som diskuteras i Agenda 21. Bland dem är, som jag ser det, målet att minska koldioxidutsläppen ett av de allra viktigaste. Jag tycker att vi skall ha en kommission för en långsiktigt hållbar utveckling, och den bör tillsättas så fort som möjligt. I det stycket ansluter jag mig alltså till den socialdemokratiska reservationen nr 1. Klimatkonventionen bygger på att hela världens utsläpp av koldioxid kan bringas ned. Detta uttalas i den här kammaren gång på gång. Vi antar mål, men trots alla de praktiska åtgärder som vidtas, förefaller målet alltid lika fjärran. På det internationella planet förhåller det sig på precis samma sätt. Vi från Sveriges sida måste alltså visa det här ansvaret och marknadsföra tanken på en koldioxidskatt också på det internationella området, och jag tycker att riksdagen bör anta ett uttalande om det. Det här arbetet får en rad följder för biståndspolitiken. Ett samarbete och en inledning på ett globalt arbete för en hållbar utveckling lägger ett stort ansvar på i-länderna. U-länderna måste få både praktisk och finansiell hjälp med genomförandet. Hela vårt samarbete med uländerna skall bygga på ett ansvar för den globala miljön. Miljömålet, det femte biståndsmålet, skall vägleda hela den svenska biståndspolitiken, inte bara vissa delar av den, exempelvis SIDA:s verksamhet. Mycket viktigt är naturligtvis att Sverige driver den här frågan i Världsbanken. Om u-länderna skall ha någon minsta möjlighet att genomföra Agenda 21 måste de få ökade resurser. Det handlar om pengar. De länder som redan har nått upp till biståndsmålet på 0,7 % av BNP måste bidra ytterligare med sina ansträngningar för att tillskjuta de extra resurser som behövs. Sverige har uppnått biståndsmålet på 0,7 % av BNP. När vi skall genomföra Agenda 21 måste det alltså finansieras utöver biståndsramarna. Detta aktualiserar idéer om exempelvis en global miljöskatt, avgifter på olja och kol samt skatt på vapenhandel. När det gäller vapenhandeln och militär verksamhet ansluter jag mig till reservation Herr talman! Jag står givetvis bakom meningsyttringen i betänkandet, liksom bakom de yrkanden som vi har i vår motion med anledning av regeringens skrivelse. Med hänsyn till kammarens tid inskränker jag mig till att yrka bifall till vår meningsyttring under mom. 16.

Herr talman! Riokonferensen var utan tvivel en framgång på flera olika sätt. Nu är det väl för tidigt att utvärdera effekterna av Riokonferensen. Det kommer säkert att ta många år innan man kan se hur de olika besluten har tagits emot i de olika länder som skall genomföra de principer som antogs i Rio. Den stämning och den attityd som ändå bredde ut sig i Rio, och som man kan spåra i många länders agerande redan nu, tyder på att här finns någonting väsentligt att bygga på. Självfallet kommer de dokument som behandlades och antogs vid konferensen att spela en väldigt stor roll i det internationella, det nationella och rent av det lokala miljöarbetet framöver. På det internationella planet är det rent administrativt viktigt att FN nu har tagit sig an den här frågan genom en särskild kommission, som skall följa upp arbetet på det internationella planet. Det är också viktigt att se hur de konventioner som skrevs under har kommit att tas emot i de enskilda länderna. Det gäller konventionen om biologisk mångfald och bioteknik och konventionen om klimatförändringar. Alldeles påtagligt kommer de att spela en roll för många enskilda länders agerande i dessa frågor. Detsamma gäller naturligtvis skogsprinciperna. De kommer också att vara viktiga för enskilda länders agerande framöver, särskilt naturligtvis i de länder som berörs av skogsfrågor. Det finns de som är tveksamma till Riodeklarationen i dag. Det är berättigat att sådana deklarationer kan uppfattas som luddiga, allmänna och till intet förpliktande. Visst kan det vara så, men som ett bevis för den gemensamma attityden hos företrädare för de samlade länderna och för Riodeklarationens betydelse är det ett viktigt dokument. Det som har diskuterats mest och som rent konkret omedelbart kommer att få betydelse i alla länder är just Agenda 21, som också förhandlades fram i Rio. Agenda 21 ger vägledning för hur man skall bete sig på de viktiga miljöområdena i de enskilda länderna under de kommande åren. Det allra viktigaste med Agenda 21 är att där ges uppdrag till olika grupper i samhället, till regeringar, parlament och riksdagar och också uppdrag till forskarvärlden, de icke-statliga organisationerna och näringslivet samt, översatt till svensk nivå, kommunerna i deras arbete framöver. Som sådant dokument kommer det närmast att vara av banbrytande betydelse. Här har vi litet av en manual för framtiden. Här har vi utgångspunkterna och dagordningen för vad regeringar, riksdagar, olika grupperingar i samhället kan, bör och skall gripa sig an. Det är med detta som utgångspunkt som regeringen har börjat uppföljningen av Riokonferensen. Det är påtagligt att det skett med skyndsamhet. Man har påbörjat uppföljningsarbetet snabbt. Det syns på flera olika sätt, bl.a. genom den snabba uppföljning i Miljövårdsberedningens regi som skedde i slutet av sommaren för att just fånga de svenska attityderna i de olika grupperna i samhället kring det som hände i Rio och för att få idéer och impulser till hur vi skall gå vidare. Det resulterade i ett särskilt dokument från Miljövårdsberedningen, ett idédokument som kommer att kunna användas av många olika aktörer i det svenska miljöarbetet. En stor roll spelar naturligtvis den skyndsamma och snabba översättningen av det omfattande material som togs fram i Rio. Alla stora arbetsinsatser från alla berörda är uppenbarligen sådant som snabbt kan komma att bli en vital del i den svenska miljödebatten. Nu är det inte bara regeringen som har agerat snabbt, utan flera andra grupper har börjat se hur man kan gå vidare.

Skyndsamheten är påtaglig i regeringars och andra aktörers arbete. Som framgår av skrivelsen till riksdagen finns en mängd saker som nu ligger för regeringen och det politiska arbetet när det gäller att följa upp de olika delarna av Rioarbetet. Delvis är det sådant som är direkt kopplat till miljö och naturresurspolitik, omfattande allt från en kretsloppsanpassning via miljökonsekvensbeskrivningar, fysisk planering, kemikaliekontroll och annat fram till naturligtvis ett svenskt agerande för att behandla klimatkonventionen och konventionen om biologisk mångfald. Båda dessa bör under innevarande riksmöte bli föremål för förslag från regeringen, baserat på dels det internationella materialet, dels det material som tas fram hos svenska myndigheter, forskningsorgan osv. -- Naturvårdsverket för att nämna ett. Det är inte bara beskrivningen av miljö och naturresurspolitiken som finns med i skrivelsen. Här finns en redovisning för hur Riomaterialet kommer att följas upp på andra områden än dem som direkt hänger samman med miljö och naturresursfrågorna, hur den ekonomiska politiken, biståndspolitiken, försvarspolitiken, transportpolitiken -- för att nämna några -- kommer att beröras av händelserna i Rio. Herr talman! Det är därför som den här skrivelsen och det sätt på vilket utskottet har behandlat den ger en god grund för att gå vidare i Rioprocessen, att fortsätta arbetet med Sverige som en av de drivande krafterna. Just denna samstämmighet kring skrivelsens innehåll och synen på det här arbetet genomsyrar mycket av det som Berndt Ekholm talade om för en kort stund sedan. Jag har stor respekt för Berndt Ekholms engagemang i dessa frågor, som han har visat på flera olika sätt. Det är alldeles tydligt att Berndt Ekholm instämmer i de bedömningar som regeringen gör i skrivelsen, men hans slutsats är att det behövs en kommission för det fortsatta arbetet på svensk nivå. Jag tror att en kommission är nödvändig i FN systemet. Men kommissioner i det svenska systemet är något av det vanliga socialdemokratiska reptricket. På det sättet tror man att man kan ge frågor, som redan behandlas i den politiska processen, litet av en ny dimension. Men så är det ju inte. Dessa frågor genomsyrar redan regeringens arbete när det gäller dels miljöfrågorna, dels andra sektorer i samhället. Detta finns redovisat i skrivelsen. Vi diskuterade i våras att Sverige skulle starta uppföljningen innan konferensen var genomförd. Det låter sig ju sägas, men det är svårt att se hur Sverige skall anpassa sig till en konvention om biologisk mångfald innan den är utformad. Vi har valt att aktivt vara med i arbetet. Vi står nu redo att på olika sätt ta oss an den uppföljning som är nödvändig. Berndt Ekholm antydde att vi tänkte avvakta till nästa riksmöte. Det kommer vi inte att göra. Regeringen kommer självfallet under våren att lägga fram en mängd förslag, inkl. budgetpropositionen, som naturligtvis berörs, påverkas och rent av till viss del styrs av innehållet i Riokonferensen.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

Herr talman! Betänkade JoU8 behandlar den skrivelse där regeringen redogör för FN:s konferens om miljö och utveckling, som avhölls i Rio under försommaren. De globala miljö och utvecklingsfrågor som där behandlades är av stor betydelse för mänsklighetens fortlevnad. Eftersom Riokonferensen tog upp frågor från ett brett och angeläget ämnesområde, kommer besluten att påverka många människor och deras levnadsvillkor på ett avgörande sätt, förutsatt att besluten omsätts i åtgärder och handlingar. Det står i dag alltmer klart för allt fler folk och länder att ett ökat samarbete är nödvändigt, om man skall kunna åstadkomma sådana förändringar som syftar till mindre miljöförstöring och om man skall kunna få till stånd en vändning när det gäller den ökande fattigdomen i världen. Utskottet delar regeringens uppfattning, att Riokonferensen kan betraktas som en framgång och att viktiga steg tagits i strävandet att lösa världens miljö och utvecklingsproblem. Mycket återstår, men besluten utgör ändå en start av en långsiktig process för en miljömässigt hållbar utveckling. Sverige har varit, är och kommer även i fortsättningen att vara pådrivande när det gäller dessa viktiga överlevnads och utvecklingsfrågor. Genom att regeringen nu publicerat konferensens grundtexter i svensk översättning är förutsättningarna goda för att såväl Riodeklarationen som skogsprinciperna och framför allt Agenda 21 skall kunna föras ut i en vidare diskussion. Analys och uppföljning skall kunna ske inom Sverige, vilket är bra. Därigenom kan den fortsatta debatten kring nationella och internationella miljöpolitiska frågor breddas. Kunskapen om och förståelsen för problemen ökar. Detta bör leda till fortsatta åtgärder till skydd för och försvar av den globala miljön. Det är alltså oerhört viktigt att krafterna inriktas på uppföljning av besluten ute i de olika ländernas parlament. Därmed kan också åtgärder vidtas steg för steg, på område efter område. Jag hade den positiva möjligheten att tillsammans med Berndt Ekholm få representera Sverige vid den interparlamentariska konferensen om miljö och utveckling i Brasilia för någon vecka sedan. Berndt Ekholm har redan redogjort för en rad punkter och ärenden som där behandlades. Bland det absolut viktigaste var konferensens uppmaning till de olika regeringarna att utan dröjsmål ratificera konventionerna om biologisk mångfald och klimatförändringar. Fortsatta förhandlingar måste snarast äga rum och mål och tidsschema för minskade utsläpp måste fastställas. Parlamentarikerkonferensen gick här längre än vad regeringarna gjorde i Rio. Det fanns vissa svårigheter att skapa full förståelse för kretsloppsprincipen. Beslut fattades dock, där man fastslog kravet på återanvändning, vilket vi ser som positivt. Det gäller också kravet på nya förhandlingar om vidareutveckling av skogsprinciperna m.m. När det gäller dagens betänkande finner vi de synpunkter som framförs i motionerna i många fall beaktansvärda. Regeringen har dock påbörjat ett ambitiöst uppföljningsarbete, vilket märks mer och mer också ute på fältet. I princip är vi i utskottet överens om det allra mesta. Jag är övertygad om att arbetet nu ytterligare kommer att intensifieras. Herr talman! För tids vinnande yrkar jag bifall till hemställan i betänkandet och avslag på reservationerna.

Herr talman! Det internationella miljösamarbetet är helt avgörande för hur vårt klimat skall vara i framtiden, hur våra ekologiska system skall fungera och hur tillgången på naturresurser kommer att bli. Miljöförstöringen känner inga nationella gränser. Den globala miljöförstöringen drabbar alla länder och alla enskilda människor. Sverige skall givetvis anstränga sig till det yttersta för att efterleva de internationella överenskommelser och konventioner som minskar miljöförstöringen och leder till en hållbar utveckling. Detta fastslogs också i Rio. Regeringen har i sin skrivelse redovisat hur man tänker sig att arbetet skall gå vidare. Våra eventuella meningsskiljaktigheter i det här sammanhanget handlar i stort sett bara om i vilken grad vi skall vara pådrivande. Om målet är vi nog alla överens. Från kristdemokraternas sida vill vi i det internationella miljöarbetet framför allt betona risken för klimatförändringar och lyfta fram insatser som motverkar sådana förändringar. I Naturvårdsverkets senast rapport om åtgärder mot klimatförändringar framgår det med all önskvärd tydlighet att det är bråttom. Vi riskerar att inom ett århundrade få en temperaturhöjning på i värsta fall 3--4 grader. Den höjning av havsnivån som skulle bli följden kan medföra att några av världens mest tätbefolkade områden -- t.ex. Bangladesh och Holland -- kan sättas under vatten. När miljöhoten konkretiseras på det här sättet kanske också förståelsen för ytterligare kraftfulla åtgärder blir större. Det är nödvändigt att konkretisera miljöhotet och tala om vad siffror, tabeller och procent innebär i verkligheten för jordklotet och att betona att det är bråttom. En temperaturhöjning av denna storlek, som är långt större än den naturliga variationen i ett 500 årsperspektiv, påverkar livsbetingelserna för alla arter. Den biologiska mångfalden som hotas av så mycket annat, hotas också av växthuseffekten, eftersom många arter vid den temperaturhöjning som nu äger rum helt enkelt slås ut. Om människan och naturen skall kunna anpassa sig till ett varmare klimat bör inte temperaturstegringen vara högre än 0,1 grad per decennium. I dag ligger den på 0,3 Ett annat viktigt område, herr talman, behandlades vid den nyligen genomförda omförhandlingen av Montrealprotokollet i Köpenhamn. Resultatet blev ett steg framåt. Man beslutade där en skärpning och tidigareavveckling av CFC, koltetraklorid, halon och 1,1,1-trikloretan. Dessutom har man antagit en plan för avveckling av de s.k. mjuka freonerna. Då dessa gaser både bidrar till att förstöra jordens ozonskikt och delvis bidrar till växthuseffekten, är dessa skärpningar betydelsefulla. Detta är ett exempel på att det också i det vardagliga internationella miljösamarbetet fortgår en process efter Rio. Allt började inte i och med konferensen i Rio och allt kommer inte heller att sluta med Rio. Det gäller hela tiden att driva utvecklingen framåt. Missar vi möjligheten att hejda utsläppen av växthusgaser, hotas ju hela mänskligheten. Så pass allvarligt är det. Kraftfulla program på klimatområdet är helt avgörande för fortsatta meningsfulla insatser också inom områden som exempelvis biologisk mångfald. Det är därför nödvändigt att regeringen och alla andra ansvariga instanser med största fart förverkligar Agenda 21 -- det skall ju ske också på kommunal nivå t.ex. -- och att man driver på arbetet för ytterligare steg när det gäller klimatfrågorna. Det handlar både om det internationella arbetet och, inte minst, om att vi här i Sverige måste våga gå längre än vad vi hittills har gjort.

Herr talman! Låt mig börja med att rikta en fråga till Lennart Daléus. Vi tydde alla de ord som vi fick höra om det starka engagemang som finns hos regeringen så, att det blir en proposition om ratificering av konventionen om biologisk mångfald och av klimatkonventionen i januari månad. Är detta riktigt? Jag skall här tala om reservation 2 om sambandet mellan militär verkamhet och miljön, till vilken jag inledningsvis yrkar bifall. Bakgrunden är att jag har fått förmånen att för Sveriges räkning leda en särskild FN-studie om hur man bör använda de existerande militära resurserna för att rädda och återställa en skadad miljö. Det finns ett stort antal områden på den militära sidan som kan användas för att gynna miljön. Där finns industriell och teknisk kapacitet, organisationskapacitet med möjlighet att både utbilda och mobilisera trupper. Det finns nätverk inom den militära sektorn samt inom universitet och andra sektorer som kan sprida information och data. Det finns satellitteknologi, forskningskapacitet, personal, kunskap och militär utrustning för katastrofinsatser. Självfallet kommer den dramatiska och drastiska nedrustningen, som nu har tagit fart, att innebära att miljontals människor, hundratusentals anläggningar av olika slag och tusentals industriföretag inte längre kommer att nyttjas av den militära sektorn runt om i världen. En hel del av dessa resurser borde kunna utnyttjas för att rädda och återställa miljön. Detta var själva bakgrunden till denna studie, som ledde fram till en enig rapport med en serie av förslag på vad som kan användas från den militära sektorn. Vi talade om satellitteknologi för övervakning av jordbruk, torka och miljö m.m. Vidare talade vi om skogsplantering och annan markvård i tredje världen, u-hjälpsinsatser i form av transporter och katastrofhjälp, kalkning av sjöar och skogar med hjälp av militära flygplan och fartyg, bekämpning av oljeutsläpp samt forskningsoch utvecklingsresurser för globala miljöinsatser. Efter att ha jobbat med detta en tid, lämnade vi i studiegruppen en rapport. Den lämnades i god tid före Riokonferensen, i akt och mening att dess konkreta förslag skulle föras in vid Riokonferensen. Rapporten gav en mycket positiv genklang hos konferensens förberedande kommitté. Man sade: Utmärkt! Här kommer äntligen konkreta förslag. Förslagen riktades åt tre håll: Förenta nationerna, regeringarna och Vi sade att FN bör tillse att alla miljödata, också dem som man får via militära satelliter och andra militära informationssystem, skall göras tillgängliga globalt. FN bör skapa en särskild internationell miljöräddningsgrupp, ett slags gröna baskrar, som står till förfogande för ett land som begär hjälp vid katastrof eller nödsituation. Vidare bör FN upprätta en kunskapsbank för internationellt utbyte av aktuella nationella erfarenheter. FN bör uppmuntra användandet av militär personal för att genom utbildning och träning stöda miljömedvetenheten. Naturligtvis vände vi oss också till de nationella regeringarna. Man kan aldrig nå resultat internationellt om inte de nationella regeringarna agerar ordentligt.

Slutligen föreslog vi också att alla dessa konkreta förslag skulle föras in i Agenda 21 och i den s.k. Earth charter vid UNCED-konferensen i Rio. Vad hände då med vårt förslag under Riokonferensen? Inte särskilt mycket, tyvärr. Folkrörelserna bedrev både vid den förberedande kommitténs möte och under våren i Rio ett mycket intensivt lobby och opinionsarbete för att påverka skrivningarna i Riodeklarationen och i Agenda 21. Det är väl lika gott att nu få sagt att det fanns vissa stora makter, bl.a. USA och dess dåvarande och hittillsvarande regering, som sade nej till förslaget att militären på något sätt skulle omfattas. Tyvärr var heller inte den svenska regeringen beredd att driva frågorna särskilt kraftfullt. Vi i den socialdemokratiska gruppen i Rio presenterade ett resolutionsförslag, i vilket dessa frågor togs upp på olika sätt. Vi föreslog att frågorna skulle föras fram i en särskild resolution. Regeringen använde emellertid inte någon av dessa möjligheter. Olof Johansson höll i och för sig ett bra tal, i vilket han nämnde frågorna, men han gav inga konkreta förslag. Mycket mer än en tumme bidde det egentligen inte i Rio. Det intressanta är vad som har skett efter Rio. Nuvarande regering har, till min besvikelse, naturligtvis inte heller tagit upp frågorna i FN i höst, vilket jag hade hoppats. Däremot tas nu ganska stora steg på andra sidan av Atlanten. Riokonferensen, som ägde rum i Toronto i Kanada i oktober månad, togs dessa frågor upp. Bl.a. medverkade Ecuadors försvarsminister. Han redogjorde i detalj för hur deras förvarsmakt nu ägnar sig åt miljöarbete i alla dess olika delar. Jag var litet misstänksam -- jag var ju inte hundraprocentigt övertygad om att det var detsamma som att folket tyckte att det var bra -- tills en indianledare reste sig och sade: Vi är mycket tacksamma, och vi stöder helt försvarsmaktens agerande i miljöarbetet med all dess praktiska användning. Det som kanske är mest intressant i USA är dess kongress. Där har ett förslag lagts av Sam Nunn, som är försvarsansvarig senator, och av Al Gore, som var den miljöansvarige senatorn för Demokraterna och som numera är vicepresidentkandidat. Det är ett förslag där det krävs att man skall använda och anslå resurser för att granska vad som kan användas på den militära sidan, framför allt på forskningssidan, för miljön. 200 miljoner dollar har avsatts för forskning i Försvarsdepartementet, Man har tagit upp vissa prioriterade ämnen. Det är klart att man har ett ganska stort hopp när den blivande vicepresidenten har visat ett sådant påtagligt intresse av att använda militära resurser för miljön. Därtill har också senare en särskild senator, Barbara Mikulski, som är demokrat, och en republikansk kvinna i kongressen tagit upp ett litet mer långtgående förslag, där de vill ha direkta överföringar av både medel och personal från militära ändamål till ett miljöforskningsinstitut. De anser sig ha fått positiva signaler om att det finns ett intresse för detta av den valda presidenten Clinton och hans vicepresident Gore. Det tycker jag är mycket positivt. Jag menar därför att det hade varit på sin plats om den svenska regeringen hade visat en mycket mer påtaglig aktivitet här hemma och internationellt, att regeringen verkligen hade utnyttjat detta tillfälle och sagt att den är beredd att ta upp det svenska förslaget, inte ett socialdemokratiskt förslag utan det svenska ordförandeförslaget i FN studien, och driva detta mer aktivt. Det är en besvikelse att så inte sker. Jag vill därmed yrka bifall till reservation 2. Jag vill till sist ställa en fråga till Lennart Daléus. Ni talar så vackert i utskottets betänkande på s. 20 och 21 om hur duktigt försvaret kommer att bli när det gäller miljöfrågorna. Det är bra. Sent skall syndaren vakna. Men efter en hel del aktiviteter här i riksdagen har också militären insett att den har ett ansvar. Det tycker jag är mycket bra. Ni talar också alldeles klart om att man kan förvänta sig ett bra miljöarbete. Men i betänkandet står det också något som jag måste få en förklaring till. Det står: ''Som framhålls i finansieringskapitlet av Agenda 21 kan nedrustningen lösgöra resurser för miljö och utveckling. Utskottet utgår från att regeringen beaktar dessa möjligheter i den fortsatta beredningen.'' Jag ställer mig helt bakom detta. Men hur skall det gå till? Denna regering har inte startat någon nedrustning nationellt. Den har ökat försvarskostnaderna med 7,3 miljarder kronor. Sverige är ett av två länder i världen som ökar försvarskostnaderna. Hur skall det praktiskt gå till när regeringen skall beakta möjligheterna att använda frigjorda nedrustningsresurser för miljöändamål?
Herr talman! Beträffande Maj Britt Theorins första och konkreta fråga, får jag hänvisa till s. 12 i skrivelsen, där det mycket tydligt sägs att regeringen bereder frågor som gäller konventionen om biologisk mångfald med inriktningen att lägga fram en proposition redan under innevarande riksmöte. När det sedan generellt gäller frågan om militären och miljön, anser jag att det är berättigat att ta upp den som en viktig fråga. Det skedde för övrigt, herr talman, redan under 1982 års specialsession om nedrustning i New York, då dåvarande statsministern Thorbjörn Fälldin höll ett mycket engagerat anförande med detta som huvudsaklig inriktning. Det har också präglat mycket av det arbete som den dåvarande borgerliga regeringen bedrev när det gällde att fokusera mycket av miljöinriktningen just på militärens påverkan. Jag förstår att Maj Britt Theorin har ett starkt engagemang i denna fråga, och det är bra. Det framkom också under Riokonferensen. Men allt som sker vid en konferens är inte riktigt så enkelt som Maj Britt Theorin vill påskina. Vi känner naturligtvis till, milt uttryckt, den rapport som hon talar om. Sverige bedrev på diplomatiskt sätt och på många andra sätt ett mycket kraftfullt arbete för att få in dessa frågor med berättigat stort utrymme i arbetet. Sedan kan man välja olika metoder. Det finns inte mycket som talar för att Maj Britt Theorins resonemang om att lägga fram en resolution, på det sätt som den socialdemokratiska gruppen i Rio föreslog, skulle ha banat väg för någon större framgång. Problemet att få andra länder att då över huvud taget ställa upp på de slutsatser som nu ändå kommer att bli en del av Agenda 21 var påtagligt. Man kan, som sagt, välja olika vägar. Jag tror att regeringen, och särskilt delegationen i Rio, valde den väg som av alla där, förutom den socialdemokratiska gruppen, uppfattades som framkomlig. När det gäller försvaret och försvarspolitiken är det uppenbart att man på militärt håll i Sverige har börjat engagera sig i frågan om militären och miljön. ÖB har agerat på många olika sätt, både i broschyrer och i planläggningen för perioden 1993-- 1998 beträffande hur militären och miljön skall kunna få större utrymme som ett samband. Naturligtvis kommer dessa frågor att drivas av Sverige även i internationella forum. Det kan gälla FN och det kan gälla ESK. Jag tror inte att man behöver vara orolig för att dessa frågor inte skall få ett stort utrymme i denna regerings arbete i fortsättningen. Det är bara glädjande att det är många som är engagerade i att frågan platsar, som det heter, högt på miljödagordningen.
Herr talman! Det var glädjande att höra att förslaget om att använda militära resurser för miljön togs upp av Thorbjörn Fälldin 1982. Det var en nyhet för mig. Det är möjligt att han har tagit upp frågan om militärernas miljöförstöring. Det är naturligtvis inte så enkelt att driva dessa frågor. Nej, jag har efter nio år i Utrikesdepartementet lärt mig att det inte är lätt att driva dessa frågor och att ställa krav. Men om man inte ställer kraven, har man inte heller någon möjlighet att förhandla om dem. Det lades fram ett konkret resolutionsförslag, där de viktigaste delarna fördes upp. Det togs kontakter med andra regeringars representanter. Men inte någonstans eller någon gång ville den svenska regeringen fullfölja detta, därför att den själv bedömde att det inte skulle vara framgångsrikt. Men det kan man inte veta förrän man har försökt sig på detta. Och det gjorde regeringen tyvärr inte. Den nöjde sig med, som många andra regeringar, att acceptera att USA lade locket på. Det som uppnåddes var egentligen inte särskilt mycket. Det var fråga om tämligen självklara konstateranden i principerna 24 och 25 i Riodeklarationen att krig är destruktiva för en hållbar utveckling och att staterna därför måste respektera internationell miljölag vid väpnade konflikter samt att fred, utveckling och miljö är beroende av varandra och odelbara. Man fick också med i Agenda 21 om miljöfarligt avfall en paragraf med innebörden att militären skall lyda under samma miljöregler som den civila verksamheten och skall röja upp efter sin egen miljösmutsning. Man fick också med en skrivning om att frigjorda ekonomiska resurser kan användas för miljö och utveckling. Det var egentligen allt som man uppnådde vid Riokonferensen. Jag är övertygad om att man hade kunnat nå mycket längre om man hade varit berdd att driva dessa frågor. Jag tar det som självklart, nu när Lennart Daléus har deklarerat detta, att den borgerliga regeringen kommer att driva det svenska förslaget vidare och inte bara låta detta bli munväder. Jag har nämligen hört både i Rio och i höst här hemma att regeringen skall driva detta vidare, men jag har inte sett några konkreta förslag. Det är litet olyckligt om man skall låta andra gå före när man själv kan göra något. Jag frågade om det var i januari som vi skulle få propositionen. Men jag fick reda på att det blir under detta riksmöte. Det är klart att det kan dröja ett bra tag till. Jag säger som parlamentarikerna vid parlamentarikerkonferensen i Rio att ju snabbare man får en ratificering, desto större tyngd får båda konventionerna. Jag hade hoppats på att få svaret att propositionen kommer att läggas fram senast i januari. Jag fick inget svar på min fråga hur det skall gå till i Sverige att använda frigjorda resurser eller om regeringen skall beakta dessa möjligheter i den fortsatta beredningen. Om man ökar försvarskostnaderna, blir det såvitt jag förstår, med enkel logik och med enkel matematik, inga pengar över för miljön.
Herr talman! Får jag först säga att Maj Britt Theorins engagemang i dessa frågor inte behöver leda till att hon tar ifrån andra möjligheten att också ha insikt och engagemang, bl.a. på det sätt som den tidigare statsministern Thorbjörn Fälldin visade vid FN-förhandlingarna i New York för mer än tio år sedan. Jag har all respekt för Maj Britt Theorins engagemang, men det finns även andra som kan ha engagemang i denna fråga. Det kan inte vara någon ny information för Maj Britt Theorin, som uppenbarligen borde ha läst skrivelsen, att inriktningen är att ratificeringen av konventionen om den biologiska mångfalden skall ske under innevarande riksmöte. Det framgick, som sagt, av skrivelsen och informationen. Herr talman! Det finns en väsensskillnad i hur man ser på frågorna. Det framkommer också av den socialdemokratiska reservationen, där man uttalar ''att Sveriges ansträngningar vid konferensen inte rönte större framgångar när det gällde att vinna stöd för FN-studien''. Det är detta som är det symptomatiska. Man talar om att vinna stöd för FN-studien, medan utskottets majoritet berättigat talar om att det är fråga om ''att rikta ökad uppmärksamhet på möjligheterna att använda militär teknik och kunskaper för miljöändamål samt på vikten av strikta miljönormer för militära aktiviteter i fredstid''. Detta arbete måste röna framgång. Det är just det som är skillnaden. Man behöver inte vara fixerad vid den här studien. Det finns andra vägar att gå än att på plats i Rio försöka få till stånd en resolution som entydigt stöder just den här studien. Diplomater -- och det har man också gjort i olika förhandlingar -- har på ett mycket bra sätt försökt att så mycket som möjligt få med den gemensamma svenska ambitionen, att konstruktivt koppla samman frågor om miljö, nedrustning och militära aktiviteter, i Rioarbetet. Det vore en orättvis behandling, och det vore även en otjänst mot det svenska engagemanget, att hävda att det skulle vara fråga om ett misslyckande just därför att den här studien inte fått den plats i arbetet som Maj Britt Theorin eftersträvar.
Herr talman! Jag fick inte heller nu svar på frågan hur man i Sverige i en upprustningssituaion skall klara av att frigöra resurser för miljön. Nej, jag skall inte alls frånta någon hans eller hennes engagemang, tvärtom. Ju fler som arbetar för detta, desto lyckligare blir jag. Men då måste man arbeta konkret för detta. Vi lade inte fram ett konkret förslag om att man skulle följa studien i Rio. Vi tog upp några viktiga punkter i studien, som vi lade fram ett konkret förslag om. Vi ville att man skulle förhandla om det och försöka att nå framgång med det. Vi t.o.m. ordnade kontakter med andra regeringar för det ändamålet. Det är inte alls fråga om att man skall vara rigid och följa det som sägs, utan det är fråga om det konkreta agerandet. Det är inte de många vackra orden som gäller. Det är således det konkreta agerandet från regeringens sida som jag väntar på.
Herr talman! I juni i år hölls alltså FN:s stora konferens om miljö och utveckling i Rio de Janeiro. Samtidigt hölls Forum Global -- en sammansatt process av utställningar, seminarier, debatter och andra engagemang, där väldigt många aktörer från hela världen redovisade sina uppfattningar om de globala miljöproblemen och om lösningarna på de här problemen. Världens miljöproblem är många och komplexa. Men i alla de processer av miljöengagemang som strålade samman i Rio fanns det en gemensam och grundläggande insikt: miljöproblemen och de sociala problemen är oupplösligt förbundna med varandra. Orsaken till miljöproblemen i fattiga länder är mycket ofta just fattigdomen, medan orsaken till miljöproblemen i rika länder är just rikedomen. Jag är naturligtvis medveten om att detta är en förenkling. Det är stor skillnad mellan Tyskland och Polen, även om båda är industriländer. Det är också stor skillnad mellan t.ex. Saudiarabien och Zimbabwe, även om båda räknas till vad vi brukar kalla tredje världens länder. Själva kärnan i budskapet från Rio är ändå att vi inte kommer att kunna lösa de globala miljöproblemen, om vi inte också hanterar de sociala problemen i varje land och länder emellan. Därför var det beklagligt att man vid FN konferensen inte förmådde konkretisera besluten om resursöverföring från rika till fattiga länder. Handelspolitiken berördes, men utan tydligt formulerade krav. Ändå är en förändring av världshandeln i riktning mot mera rättvisa villkor en absolut förutsättning för en förändring av de globala relationerna mellan rika och fattiga länder. Målet, att de utvecklade länderna skall avsätta 0,7 % av sin bruttonationalprodukt i bistånd, slogs åter fast. Men man sade inte när målet skall vara uppnått. U-länder skulle behöva satsa 600 miljarder dollar per år för att kunna genomföra det som föreslås i Agenda 21. Om alla i-länder avsatte miljarder dollar till den här processen. Men i verkligheten är bidraget mindre än hälften. Därför är det beklagligt att Sverige just nu, när vi skall börja förverkliga de höga ambitionerna från Rio, går åt motsatt håll och minskar sitt bistånd med 10 %. Kronans fallande värde reducerar biståndet med ytterligare 10 %. Jag har yrkat avslag beträffande krispaketsminskningen av biståndet. Detta kommer att hanteras i en annan ordning här i kammaren. Det har stor betydelse vad vi gör, dels mycket konkret -- pengarna behövs --, dels därför att vi med vårt handlande ger signaler till andra länder. Tyvärr är bristen på precisering när det gäller resursöverföring inte något unikt, utan den är ganska kännetecknande för alla Riodokumenten. I stort sett tas allt mellan himmel och jord upp, dock utan en konkretisering och precisering av nödvändiga åtaganden. Därför finns det uppenbara risker att uppföljningen försvåras. Jag delar inte riktigt Lennart Daléus uppfattning att regeringsskrivelsen är en god grund för det fortsatta förverkligandet. Om vi skall kunna hantera denna väldiga materia, behövs det preciseringar. I min motion tar jag upp frågan om behovet av ett fortsatt och intensifierat internationellt samarbete när det gäller beskattningen av koldioxidutsläpp. Alla vet att koldioxidutsläppen och utsläpp av andra s.k. växthusgaser måste reduceras kraftigt -- 50--60 % inom 50 år, skriver t.ex. Naturvårdsverket i sin senaste rapport. Alla inser att den klimatkonvention som öppnades för undertecknande i Rio är helt otillräcklig. Alla borde också inse att vi inte kan vänta 10--20 år på nästa stora globala konferens. Vi måste gå vidare nu. USA, tillsammans med en del oljeproducerande länder, bromsade försöken till preciseringar. Men den nya amerikanska regimen har dokumenterat en helt annan inställning till miljöproblemen. Al Britt Theorin hänvisar till -- skriver i sin bok ''The earth in the balance'': ''I am convinced that a I Sverige har vi en koldioxidskatt. Danmark, Finland, Nederländerna och Norge har också en sådan. Även på många andra håll diskuteras frågan. Det gäller t.ex. Japan och, i viss mån, Australien. Inom EG finns det ett färdigt förslag som Ministerrådet inte vågade förverkliga före viktiga konkurrentländer som USA och Japan. Här finns det alltså stora möjligheter att gå vidare, t.ex. genom ett samordnat nordiskt initiativ från de länder som redan har en sådan här skatt och genom att hänvisa till den överenskommelse som finns mellan EG och EFTA om en reduktion av koldioxidutsläppen. Jag måste säga att jag är mycket besviken över att jordbruksutskottet inte velat tillstyrka mitt yrkande om svenska initiativ på det här området. Över huvud taget tycker jag att både regeringens och jordbruksutskottets ambitionsnivå är låg. Man är rätt nöjd med miljöpolitiken. Jag delar inte deras uppfattning. Ett förverkligande av Agenda 21 bygger i mycket hög grad på att man på lokal nivå, i Sverige blir det då kommunerna, förmår att omsätta de vackra orden i handling. Därför kan diskussionen om uppföljningen av UNCED inte isoleras från diskussionen om de problem som den alltmer trängda kommunala ekonomin ger upphov till. Under senare tid har vi fått upprepade rapporter om hur de ekonomiska problemen i kommunerna leder till nedprioriteringar av just miljöverksamheten. En alldeles ny undersökning visar att risken är uppenbar att man i dåliga tider -- av förståeliga skäl -- är så benägen att behålla sysselsättningen att miljökraven ute på företagen får vika. Även inom näringslivet minskar miljöengagemanget i takt med att ekonomin försämras. Ändå finns det också i tider av lågkonjunktur möjligheter att vara offensiv. Arbetsmarknadspolitiska åtgärder kan t.ex. utformas med en miljöprofil. Miljöskyddet är inte en lyx som vi kan ägna oss åt när vi har det riktigt gott ställt, utan det är alltid en absolut nödvändighet om vi skall överleva. Vi borde kanske besinna att många andra länder, som vi förväntar oss större miljöinsatser av, ständigt lever med en ekonomi som är långt sämre än vår just nu. I propositionen skriver man pliktskyldigast om kvinnors betydelse i miljöarbetet, men man skriver på ett sådant sätt att åtminstone jag blir upprörd. Utgångspunkten är nämligen att man genom olika åtgärder skall få kvinnor att intressera sig för miljön. Men problemet är ju ett helt annat. Kvinnor världen över är i hög grad miljömedvetna och verksamma i konkret miljövårdsarbete. Jag hade tillfälle att resa till Rio, inte till den officiella konferensen men väl till Forum Global. Där gavs det från världens alla hörn väldigt många exempel på konkret miljöskyddsarbete utfört av kvinnor. Kvinnor i Nigeria hade t.ex. konstruerat en spis som innebar en förbättrad arbetsmiljö och som minskade energibehovet. Från Kenya redovisades trädplanteringsprojekt initierade och utvecklade av kvinnor. Från Colombia redovisades jordbruk med en bra miljöanpassning, som gav sysselsättning också i förädlingsledet. Jag skulle kunna stå här länge och räkna upp konkreta exempel på miljöskyddsarbete som utförs dagligen av kvinnor runt om i världen. Problemet är inte att få kvinnor delaktiga. Problemet är att kvinnors erfarenheter och kunskaper ständigt nedvärderas. Det är precis vad propositionen och utskottets betänkande också gör. Det verkliga kvinnoproblemet när det gäller miljön är att män i maktposition inte förmår ta till sig och värdera kvinnors erfarenheter, kunskaper och insatser. Det var därför som jag i min motion föreslog att vi i Sverige kunde ta initiativ till en konferens där alla dessa tusen och åter tusen exempel på kvinnligt miljöarbete lyftes fram. Utskottet sade tyvärr nej. Inte heller mitt yrkande om en mer pådrivande roll för Sverige i förhållande till transnationella företag har funnit nåd hos utskottet. Man hänvisar till att det finns ett kapitel i Agenda 21 som berör detta. Visst är det så. Men det är ingen ersättning för ytterligare initiativ. Det är den nödvändiga grunden för ett fortsatt arbete. Enligt en FN-studie dominerar transnationella företag de sex industrisektorer som bidrar mest till växthuseffekten. De sektorerna är produktion av fossilbränslen, transport, elproduktion, energikrävande metallproduktion, produktion av konstgödsel och tillverkning av CFC, s.k. freoner. I allmänhet är transnationella företag stora förbrukare av energi och resurser. Beslutsfattarna i de här koncernerna har nyckelpositioner när det gäller att påverka teknisk och annan produktutveckling. De transnationella företagen svarar för 60 % av den internationella handeln. Det är en handel som ofta sker på ett sätt som ger negativa miljöeffekter. Det kunde vara en uppgift för Sverige att vara med och driva på processen för att påverka de transnationella företagen. Inte ensamma, givetvis, utan i samarbete med andra länder. Men några måste vara mer pådrivande än andra. Jag instämmer i det som Maj Britt Theorin har sagt om sambanden mellan militära aktiviteter och miljön. Jag ansluter mig också till det som sagts om tillsättandet av en kommission för det fortsatta uppföljningsarbetet och beklagar att utskottmajoriteten avstyrkt även detta förslag, särskilt som motiveringen inskränker sig till att det finns ''skäl att avvakta''. Är det något som det inte finns skäl till när det gäller miljöpolitiken så är det att avvakta. Det finns åtskilligt mer att säga, men tiden här är knapp. Det blir många fler tillfällen att diskutera, och inte bara att diskutera utan också att genomföra uppföljningen av Riokonferenserna. För UNCED var inte slutet på en lång process, utan början på en mycket större. Herr talman! Jag står givetvis bakom samtliga förslag i min motion, men yrkar trots det endast bifall till Vänsterpartiets meningsyttring, som gäller hemställans mom. 2, som baseras på yrkande nr 9 i min motion.

Herr talman! Det är många riktiga iakttagelser som Annika Åhnberg gör på miljöområdet med anledning av den här skrivelsen. Men hon missar några av de viktigaste poängerna. Det är riktigt att utskottet säger att man skall avvakta i fråga om en kommission. Men det missförstår Annika Åhnberg och tolkar det som om det var samma sak som att avvakta med ageranden och åtgärder som hänger samman med Rioprocessen. Det är faktiskt inte riktigt samma sak. Själv är jag direkt tveksam till en kommission av det slag Socialdemokraterna har föreslagit. Jag tror att Annika Åhnberg måste instämma i att det viktigaste ändå är det snabba agerandet, med vilket vi inte får avvakta. En kommission som lösning på den frågan är inte intressant. Det intressanta är att regeringen, som man har demonstrerat i skrivelsen, kraftfullt agerar såväl i budgetpropositionen som i andra konkreta och tydliga förslag till riksdagen. Det är det som är det angelägna. Herr talman! Annika Åhnberg resonerar på precis samma sätt. Skrivelsen är inte tillräckligt konkret, säger hon, den är inte ett bra underlag för vårt fortsatta agerande. Man skulle kunna försöka sig på en recension av detta genom att hänvisa till det som vi har hyllat hela den här debatten, nämligen den internationella jämförelsen. Då skulle man i stället kunna fråga Annika Åhnberg: Kan Annika Åhnberg tala om i vilka parlament, med ett språk som inte är representerat i de tryckta alstren från konferensen, man redan har haft möjlighet att på ett utförligt sätt ta del av och diskutera den aktuella regeringens bedömning och framtidsambitioner samt ett fullständigt översatt material? I vilka andra länder har det förekommit? Det skulle möjligen ge ett mått på med vilken skyndsamhet Sverige och den svenska regeringen velat föra in Riofrågorna i miljöarbetet och i miljödebatten. Det är det som är det intressanta. Genom att debattera den här frågan i dag, med det här materialet som grund, skickas signalen till alla aktörer i det svenska miljöarbetet: Sätt i gång! Uppdraget finns här. Ta del av det, ge er i väg i miljöarbetet! Regeringen kommer att göra det.
Herr talman! Jag tycker att det är mycket bra att regeringen kom så snabbt med den här skrivelsen till riksdagen. Jag vill gärna säga det. Men det kan också vara bra om regeringen väljer att lyssna på det som sägs i den här kammaren med anledning av skrivelsen. Det kan vara en poäng att man tar till sig de synpunkter som förs fram här, så att de också kan bidra till att utveckla regeringens arbete. Det finns ett drag av självgodhet i Lennart Daléus sätt att tala om regeringens kommande, och ständigt regeringens kommande, insatser. Det är mycket sällan vi får höra någonting om vad regeringen just har gjort eller håller på att göra. Det handlar alltid om någonting som skjuts in i framtiden. Jag tycker nog att det finns anledning för dem i regeringen som värnar om miljön att söka det stöd som finns att få även i riksdagen. Frågan om en kommission är inte intressant, säger Lennart Daléus. Det intressanta är vad regeringen kommer att göra. Jag tycker inte att frågan om en kommission är helt ointressant, därför att jag tror att det här handlar om frågor där det finns anledning att söka ett brett samarbete som går utöver det som finns i regeringen. Jag tror t.o.m. att det när man vill ha stöd för miljöarbetet kan finnas mer att få utanför regeringskretsen än i den.
Herr talman! Det är klart att regeringen har stor lyhördhet för vilka synpunkter som kommer fram i riksdagsdebatten och i riksdagsagerandet, liksom från de olika grupper som vi nu har talat om och som har ett uppdrag från Rio. Jag pekade särskilt ut de ungdomar som med kraft engagerade sig i de här frågorna, såväl före som efter konferensen. Det är alldeles uppenbart att de kommer att spela stor roll. Men att tillskapa nya administrativa organ, eller organ av den karaktär som alltid har varit ett klassiskt socialdemokratiskt påfund, en kommission som skall lösa alla problem och alla arbetsuppgifter, är inte ett praktiskt sätt att gå till väga. Det praktiska sättet är att ta sig an arbetsuppgifterna med det ansvar man har. Regerigen har ett ansvar när det gäller de här arbetsuppgifterna. Riksdagen har ett ansvar. Olika aktörer i samhället i övrigt har ett ansvar att ta sig an arbetsuppgifterna från Rio. Det är inte med självgodhet, vilket Annika Åhnberg antydde, som vi skrider till verket, utan med stor ödmjukhet och naturligtvis med stor lyhördhet för det breda engagemang kring miljöfrågorna och inte minst kring Rioarbetet som man kan se i den svenska miljöopinionen i dag.
Herr talman! När man hör hur Lennart Daléus beskriver vad man har kommissioner till, kan man verkligen börja fundera på vad regeringen har tänkt sig med den omställningskommission för jordbruket som man har tillsatt. Jag tror nog att många skulle känna sig litet besvikna och t.o.m. litet upprörda om de hörde hur Lennart Daléus definierar syftet med den typen av arbete. Men det är en annan diskussion. Jag tror att det finns mycket i miljöpolitiken som verkligen är djupt partiskiljande. Men det finns också mycket som vi kan vara överens om över partigränser. Ibland är det olyckligt att man från olika håll försöker profilera de egna partierna på just miljöpolitikens område. Det leder till ganska meningslösa debatter. Jag tror faktiskt på det konstruktiva samtalet mellan olika politiska företrädare. Jag tror att vi har något att lära av varandra. Det är det enkla skälet till att jag tycker att en sådan här kommission skulle kunna vara ett värdefullt bidrag. Vi behöver alla värdefulla, konstruktiva bidrag, för det brådskar med lösningar på miljöproblemen. Jag tycker nog fortfarande att det är olyckligt att regeringen, som faktiskt i praktiken har visat sig vara mycket svag på miljöområdet, frånhänder sig den här möjligheten, som man i stället borde ta till vara.

Herr talman! Lagen om statlig lönegaranti vid konkurs gäller sedan 1971. Garantin innebär att staten betalar de anställdas fordringar hos en arbetsgivare som har försatts i konkurs. Inom garantin ryms utbetalningar som omfattar lön och löneförmåner under de anställdas uppsägningstid och under konkursförvaltarens fortsatta drift av företaget. Lönegarantin finansieras genom en lönegarantiavgift som sedan 1979 utgör 0,2 % av lönesumman. Utbetalningen till löntagaren sker genom handläggare på varje länsstyrelse efter uppgifter som lämnas av resp. konkursförvaltare. Arbetsuppgifterna förefaller att utföras i sann byråkratisk anda. En rationalisering av verksamheten bör enligt min mening kunna genomföras och ge besparingar. Jag anser det oansvarigt att nu ge lönegarantifonden ytterligare medel för att täcka underskott i finansieringen, utan att samtidigt förändra villkoren för lönegarantin. Herr talman! Efter det att jag lämnat in min motion om avskaffande av lönegarantin har jag uppmärksammat att ett sådant avskaffande torde strida mot de åtaganden som finns i det av riksdagen nyligen godkända EES-avtalet. Därför avstår jag ifrån att framställa yrkande, även om vi nu kommer att få ett nytt EES-beslut. Det är oroande att ökningen av fondens rörliga kredit till 4 miljarder kronor, som blir resultatet av utskottets hantering av frågan om lönegarantin, inte medför någon djupare konsekvensanalys eller reaktion i riksdagen. Enligt chefspersonal vid fonden är den föreslagna finansieringen omöjlig. Den nuvarande lönegarantiavgiften på 0,2 % täcker inte utbetalningarna. En sänkning av det maximala utbetalningsbeloppet behövs omedelbart. Orsaken är att fondens lån på 4 miljarder kronor skall återbetalas med gällande marknadsränta. Räntan är som bekant alltför hög för att de flesta kalkyler skall gå ihop. Det går inte att jämföra dagens läge med det läge som rådde 1982 och 1983, då fonden hade ett tillfälligt underskott på 70 miljoner kronor. I dag har vi en allvarlig situation som delvis orsakats av ett systematiskt överutnyttjande av lönegarantin. Insolvensutredningen har i sitt nya betänkande tagit upp dessa effekter. Jag förutsätter att utredningens förslag leder till lagstiftning som gör att dessa oönskade effekter upphör. Jag noterar också med tillfredsställelse att regeringen i förra veckan beslöt att göra en översyn av lönegarantin. Jag utgår från att man kommer att diskutera lönegarantins omfattning för att begränsa statens åtaganden. Det är min fasta övertygelse att missbruket av garantin måste stävjas. För några minuter sedan fick jag utredningens direktiv. Jag är mycket nöjd med arbetsmarknadsministerns åtgärder, men jag tycker att utredningen får för lång tid på sig. Den skall lämna sina åtgärdsförslag den 1 oktober 1993, och det är i dagens situation en alltför lång tid. Herr talman! Ursprunget till lönegarantin var att den skulle utgöra ett socialt skydd. Den planerades när arbetslösheten var omkring 2 %, och då det fanns väldigt få trixande medborgare. Nu är läget på många sätt förändrat. Arbetslösheten och konkurserna är mångdubblade. Den nya lönegarantihandläggningen, som gäller sedan den 1 juli 1992, medför betydande merarbete för konkursförvaltarna. En känd advokat karakteriserar vår lönegaranti som ett system som är världsunikt i generositet kombinerat med avancerad byråkrati. Vi skall i detta sammanhang också påminna oss om att lönegarantin snedvrider konkurrensen bland företag, eftersom verksamheten får personalen gratis under en övergångstid. Detta leder i sin tur till prispress och följdkonkurser. Från såväl taxi och pizzabranschen som byggbranschen finns det exempel på en osund användning av garantin. Enbart vid Stockholmspolisens ekorotel ligger i dag 800 konkurser, där misstanke om brott finns, och väntar på behandling. Att gå igenom dessa skulle ta tio år. Brottsförebyggande rådet har, vid en genomgång av konkurser, konstaterat att vid 75 % av konkurserna har brott i någon form skett. I 39 % av fallen rörde det sig om planerade konkurser. Det är oanständigt av regeringen att med en lönegaranti stödja denna ruttna verksamhet. Ju mindre det slösas, desto bättre mår Sverige. I år beräknas 22 600 konkurser inträffa. De mest utsatta branscherna är beklädnads-, turist och finansbranschen samt partihandeln. Märk även att bara inom tillverkningsindustrin, som vårt land egentligen skall få välstånd genom, berörs 30 000 personer av lönegarantin under det här året. Jag noterar alltså med tillfredsställelse att något händer, men jag tycker att utredningen bör påskyndas, och att den skall komma med förslag tidigare än arbetsmarknadsministern avser. Missförhållanden kan inte fortgå på det här sättet. Slöseriet måste stoppas.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

Anledningen till detta är naturligtvis att antalet konkurser har ökat, konkurser vilka berör flera anställda som får sina pengar via lönegarantifonden. Statens kostnader för det här budgetåret när det gäller lönegarantin beräknas till 6 miljarder kronor. Utskottet avstyrker de två motioner som väckts i detta ärende. En av motionerna har väckts av Claus Zaar, som föreslår att lönegarantin helt och hållet avvecklas. Det är en aning märkligt. Att lönegarantisystemet kan diskuteras är vi överens om, och att risk för en osund konkurrens har funnits och fortfarande finns kan man finna exempel på. Riksdagen har begränsat garantibeloppet till högst 100 000 kr per arbetstagare, mot tidigare belopp på över 400 000 kr. Att, som Claus Zaar föreslår, helt avveckla denna nya lönegaranti är en smula konstigt. En lag som började att gälla den 1 juli 1992 måste få verka längre än ett par månader innan den döms ut. Även EG-länderna har skydd för arbetstagare vid arbetsgivares konkurs. I det här sammanhanget vill jag, precis som Claus Zaar, hänvisa till insolvensutredningen, som kan tänkas ge upphov till ändringar av lönegarantin i sinom tid. Även vid regeringens sammanträde den 3 december har detta uppmärksammats, och en särskild utredare har tillsatts för att se över reglerna om lönegaranti vid konkurs. Uppdraget för utredningen är att analysera om lönegarantireglerna är ändamålsenligt utformade, att föreslå lagändringar, att undersöka om utgifterna för garantin går att begränsa och att göra en effektivitetsgranskning av garantibestämmelserna. I utredningsdirektiven sägs också att skyddet är alltför omfattande och att det finns risk för att garantin missbrukas. I begreppet lön innefattas nu även ackord, arvode, provision, risktillägg, resekostnad, traktamente, egen bil, osv. Det ingår i utredningsuppdraget att se över även detta. I utredningsuppdraget ingår att undersöka huruvida man bör återgå till den tidigare formen med lönegaranti under kortare tid -- den är sex månader nu. En begränsning med exempelvis två månader nämns. Utredningen skall vara klar den 1 Mycket av det som Claus Zaar säger i sin motion tillgodoses genom utredningsdirektiven. Jag har också noterat att en partikollega till Claus Zaar inte gör någon reservation beträffande detta till utskottets hemställan utan finner insolvensutredningens uppgifter tillräckliga. Efter insolvensutredningen har de nya direktiven från regeringen kommit. Därför är det helt logiskt att invänta vad utredningsmannen kommer fram till. Vi får därefter se vad resultatet blir. I samband med utredningen bör man få den här tiden på sig. Vissa förändringar har ju också gjorts, nämligen sänkningen av garantibeloppet från 400 000 kr till 100 000 kr. Jag finner detta vara ett för tillfället vettigt sätt att handskas med situationen.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
Herr talman! Jag tackar Kent Olsson för att han har läst motionen. Jag har tidigare motionerat i det här ärendet. Underskottet är inte så litet, utan det är fråga om 300 miljoner under den gångna månaden. Underskottet har alltså inte minskat i någon större omfattning. Chefen för fonden säger att han måste ha mer pengar före sommaren, och då kommer vi att stå här igen och resonera om detta. Det är därför som jag anser att det är viktigt att det blir ännu mera drag i utredningen, Kent Olsson, så att den helst blir klar före sommaren, då fonden skall fyllas på igen.
Herr talman! Jag uppfattar egentligen inte att vi är speciellt oense. Jag har heller ingenting emot att utredningen blir klar före den 1 oktober -- det är bara positivt -- men det har sagts att den skall vara klar senast den 1 oktober. I det här läget ökar vi fonden med ett antal miljarder därför att det finns behov av det, men vi har ingen anledning att i dag tro att det finns ytterligare behov.
Herr talman! De beräkningar som jag har gjort visar att det finns ytterligare behov av att ge pengar till fonden före sommaren. Jag menar att utskottet åtminstone bör ta något initiativ i frågan och se till att vi inte slösar bort pengar i dag. Det är lånade pengar, och vi har inte mandat från folket att slösa bort de pengar som vi lånar.
Herr talman! Vi är helt överens om att man inte skall slösa bort pengar. Men det var inte så länge sedan som vi antog den här lagen, och vi bör följa de regler som finns och inte ändra dem så oerhört snabbt. Vi kan också vara överens om att utredningen bör bli klar så snabbt som möjligt.
Herr talman! Jag skulle vilja se att det händer någonting snabbt för Sverige. Vi vet att det sker en massiv utslagning av verksamheter och av svensk industri. Vi kan inte hålla på i den här ankdammen. Vi måste agera med blåljus. Det skall alltså gå mycket snabbt. Vi måste ta ett extra initiativ innan den här utredningen är klar.

Herr talman! Förslaget i propositionen om villkorlig frigivning innebär i sina praktiska konsekvenser att villkorlig frigivning normalt kommer att äga rum också vid korta fängelsestraff. Merparten av de personer som berörs är rattfyllerister. Dessa döms ofta till en eller två månaders fängelse. Väg och sjöfyllerikommittén, som avser att presentera sitt betänkande i slutet av nästa vecka, kommer att behandla påföljdsvalet vid rattfylleri och frågor angående formerna för verkställighet av fängelsestraff vid detta brott. Det kan enligt min mening finnas anledning att överväga om inte den avkortning av de lägsta straffen som den nu aktuella propositionen om villkorlig frigivning föreslår kan komma i konflikt med de förslag som Väg och sjöfyllerikommittén skissar på. Jag anser därför att det finns skäl för ledamöterna i justitieutskottet att ta del av vad Väg och sjöfyllerikommittén föreslår beträffande rattfylleri innan frågan om villkorlig frigivning slutligen behandlas. Jag yrkar därför återremiss av ärendet.

Herr talman! Regeringen bedriver en hafsig, slarvig och ogenomtänkt kriminalpolitik. Det får vi ytterligare en bekräftelse på i dag, då det visar sig att regeringen uppenbarligen inte lyckats skapa erforderlig majoritet för det nya förslaget till villkorlig frigivning. Ny demokrati har uppenbarligen ställt ultimatum. Nu avser regeringspartierna tydligen genom en återremiss av ärendet till utskottet att vinna tid för att förhandla med Ny demokrati om den villkorliga frigivningen. Att Moderaterna är beredda att göra upp med Ny demokrati om väsentliga inslag i kriminalpolitiken förvånar mig inte. Det som förvånar mig är att folkpartisterna, de kvarvarande socialliberalerna, nu sitter i Ny demokratis knä också när det gäller kriminalpolitiken. Det är synnerligen uppseendeväckande. Det borde bekymra Om jag har förstått saken rätt kräver Ny demokrati en minimitid för den villkorliga frigivningen på tre månader. Med utgångspunkt från regeringens förslag skulle det innebära ett kraftigt ökat behov av anstaltsplatser, i ett läge när situationen på anstalterna är ytterligt alarmerande. Inför behandlingen av det här ärendet genomförde utskottet en utfrågning av Kriminalvårdsstyrelsen om anstaltssituationen. Den redovisningen ingav stor oro. Vi har nu en överbeläggning på anstalterna. I vissa fall rör det sig t.o.m. om en dubbelbeläggning av vissa celler. Fängelserna och häktena är överfulla. Situationen är t.o.m. så absurd att systemet förutsätter en väl utvecklad transportorganisation så att ett visst antal intagna ständigt måste befinna sig på transport mellan anstalterna för att platser skall finnas tillgängliga. Det här skapar naturligtvis en brutalare och hårdare miljö på anstalterna. Det leder till tvång, våld och sannolikt en ökad återfallsbenägenhet. Det visar internationell erfarenhet. Genom regeringens politik som sägs syfta till att få ned brottsligheten riskerar man nu att en ny och brutalare brottslighet föds. Intagna som vill arbeta och studera på anstalterna under strafftiden får stå i kö till sysselsättning. Differentiering, narkotikafria anstalter, omintetgörs. Det var ju, Jerry Martinger, ett av moderaternas stora krav före regeringsskiftet förra hösten. Pettersson säger i en tidningsintervju: Så är det inte mycket kvar av vår ambition att differentiera de intagna, att t.ex. hålla icke-missbrukare från missbrukare. De signaler om ändrad lagstiftning som kommit från regeringen ökar behovet av anstaltsplatser under nästa år på mellan 800 och 1 000 nya platser. Det är en ökning av anstaltsorganisationen med miljarder kronor. Skulle inte en del av dessa pengar kunna användas på ett effektivare sätt i brottsbekämpningen, än genom en kraftigt utbyggd anstaltsorganisation? Till detta kommer vad som kan följa av den uppgörelse som regeringspartierna tydligen avser träffa med Ny demokrati om den villkorliga frigivningen. Via justitiedepartementet försökte jag i går få fram uppgifter om vad det skulle innebära i form av nya platser om man följde Ny demokratis förslag om att införa en minimitid av tre månader, alternativt två månader för villkorlig frigivning. Det fanns inga sådana beräkningar där, var svaret från regeringskansliet. Jag lyckades ändå ta reda på hur sådana beräkningar ter sig. Det finns beräkningar. En minimitid på tre månader innebär ett ytterligare behov av 300 nya fängelseplatser till en kostnad av 120 miljoner kronor. Utskottet avser tydligen att förhandla fram detta vid en förnyad behandling. Det minsta man kan begära, menar jag, är att frågan inte handläggs så här slarvigt. Ärendet bör skickas tillbaks till regeringen. Om regeringspartierna verkligen vill följa Ny demokratis förslag, helt eller delvis, får man väl åtminstone anstränga sig att finna en finansiering för detta ökade platsbehov, särskilt med tanke på det statsfinansiella läge som Sverige befinner sig i. Socialdemokraterna yrkar avslag på återremissyrkandet. Vi anser att vår reservation i utskottet om avslag på propositionen nu är än mer bärkraftig än när vi skrev den. Propositionen bör avslås, och regeringen bör uppmanas att återkomma till riksdagen med ett nytt förslag efter en förnyad bearbetning och efter det att Straffsystemkommittén, som har att handlägga den här frågan, är klar med sitt arbete. Herr talman! Jag yrkar bifall till den socialdemokratiska reservationen och avslag på återremissyrkandet.
Herr talman! Eftersom jag föreslår att vi skall avvakta utredningen från Väg och sjöfyllerikommittén avser jag inte att här i dag gå in i någon debatt med Lars-Erik Lövdén i den allmänna frågan om villkorlig frigivning.
Herr talman! Jag kan förstå att Jerry Martinger inte vill debattera detta eftersom situationen är minst sagt ganska bekymmersam för Jerry Martinger. Eftersom vi skall avvakta den utredning som Jerry Martinger har arbetat med och som blev klar förra veckan, undrar jag om vi också skall avvakta remissinstansernas svar och regeringens beredning innan vi tar ställning till ett förslag om den villkorliga frigivningen. Jag önskar ett klarläggande på den punkten.
Herr talman! Precis som jag sade, kommer utredningen i fråga att presenteras i ett betänkande i slutet av nästa vecka, den 17 eller den 18
Herr talman! Min fråga var, Jerry Martinger, huruvida vi skulle avvakta remissbehandlingen och regeringens beredning av utredningen. Utredningens förslag kommer ju inte omedelbart att genomföras. Jag förutsätter att utredningens förslag kommer att beredas på vanligt sätt för statliga utredningar. Skall vi, innan vi tar ställning till förslaget om den villkorliga frigivningen, avvakta beredningen av den utredning som tydligen kommer att presenteras nästa vecka?

Herr talman! Jag stöder Jerry Martingers förslag om återremiss till utskottet. Jerry Martinger har anfört tillräckliga skäl för återremiss.

Herr talman! Ny demokrati anser att regeringens proposition är stötande i vad gäller minimitiden innan villkorlig frigivning kan medges. Regeringsförslaget innebär inte någon skärpning utan en reducering av den tid som skall avtjänas, därför bifaller Ny demokrati förslaget om återförvisning av ärendet till utskottet. Utskottet ges därmed möjlighet att åter bereda ärendet och att återkomma med nytt betänkande. Ny demokrati återkommer i debatten när det nya betänkandet föreligger.

Herr talman! Det framlagda förslaget kommer i en tid när våra fängelser är överfulla och när plats för gripna och anhållna inte finns. Enligt uppgifter som vi alla har fått är lösningen av den akuta situationen överbeläggning och dubbelbeläggning. Häktade får sitta på anstalternas sjukavdelningar, de kan få åka ett par hundra mil till annan ort, m.m.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 Såvitt jag förstår innebär en återremiss till utskottet en risk att förslaget blir än värre märkligt. Därför bör ärendet gå tillbaka till regeringen.

Herr talman! Det ärende som vi nu behandlar har tillkommit på initiativ av socialdemokraterna i bostadsutskottet. En orsak till att många byggprojekt inte har kommit i gång är bankernas ovilja att lämna byggnadskreditiv. En annan orsak är att många ärenden på länsbostadsnämnderna av olika skäl inte hinner behandlas före årsskiftet. Därför är det initiativ som bostadsutskottet nu tar bra, så att de arbeten som är färdigprojekterade och där man har räknat med att få beslut enligt 1992 års regler kan genomföras enligt dessa regler. Får de inget kreditiv nu är det bra att projekten kan påbörjas på andra sidan årsskiftet. Alla i branschen vet, att om dessa projekt inte får byggas enligt 1992 års regler kommer de förmodligen inte att byggas alls. Det nya bostadsfinansieringssystem som den nuvarande regeringen drivit igenom i riksdagen med stöd av Ny demokrati kommer att visa sig förödande för byggandet i landet. Någon nyproduktion att tala om lär det inte bli. Kostnaderna i nyproduktionen avskräcker. Arbetslösheten inom byggbranschen kan nu genom detta beslut hållas tillbaka under en tid. Det ROT program som riksdagen nu beordrar regeringen att lägga fram, på socialdemokratiskt initiativ, är nödvändigt både ur sysselsättningssynpunkt och för att bevara det befintliga bostadsbeståndet. Regeringen är passiv. Vi driver en retirerande regering framför oss i dessa frågor. Allt fler får nu upp ögonen för att regeringens bostadspolitik är en katastrof. Ny och ombyggnationen kommer att stanna av med de regler som gäller från 1993. Många människor ringer och är oroliga. De måste få genomföra sina planerade projekt enligt 1992 års regler. Riksdagen blockerar inte frågan. Bollen ligger hos regeringen, som av riksdagen här ges vida ramar för att lösa den uppkomna situationen. För oss är det viktigt att i görligaste mån undvika att ytterligare späda på arbetslösheten. Byggandet är en viktig motor i samhället, då en byggnadsarbetare ger jobb åt flera andra inom övrig industri. När det nu är billigt att bygga om skall vi också bygga och bevara det fastighetsbestånd vi har. Med det, herr talman, yrkar jag bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Offentlighetsprincipen är djupt rotad och väl förankrad hos det svenska folket. Grundsatsen om offentlighet i förvaltning och rättskipning har i vårt land erkänts och tillämpats sedan lång tid tillbaka. Den ursprungliga formen är den s.k. förhandlingsoffentligheten och innebär bl.a. att allmänheten som regel har rätt att åhöra rättegångsförhandlingar. I ett historiskt perspektiv har den svenska offentlighetsprincipen, yttrandefriheten och meddelarfriheten varit kommunicerande kärl. har rätten att ta del av allmänna handlingar reglerats tillsammans med den egentliga tryckfriheten. Den då nyinförda medborgerliga rättigheten att fritt och på eget ansvar trycka skrifter syftade till att tillgodose kravet på upplysning om allmänna angelägenheter. För att uppfylla detta syfte krävdes att varje medborgare ägde rätt att fritt ta del av myndigheternas handlingar och att offentliggöra dessa. Införandet av en sådan rätt och dess vidare utveckling sammanhänger därför nära med tryckfriheten. Det finns kanske anledning, herr talman, här i dag, när vi diskuterar offentlighetsprincipen att vi ägnar Mösspartiet en tacksamhetens tanke för deras insatser på 1700-talet i denna fråga. Nordencrantz krav på offentlighet över allmänna angelägenheter och allmänna handlingar var utan tvivel mycket framsynt. Om vi förflyttar oss raskt framåt i historien till våra egna dagar kan vi också göra mycket intressanta konstateranden. Vi kan då se med vilken noggrannhet lagstiftarna gått till verket med att värna tryckfriheten och offentlighetsprincipen. Jag tänker inte bara på det arbete som föregick 1949 års tryckfrihetsförordning utan också i hög grad på den reformering som ägde rum i regelsystemet under 1970-talet, först 1973-1974 och sedan 1976. Efter förslag av Offentlighets och sekretesslagstiftningskommittén jämställdes upptagningar för automatisk databehandling med handlingar i traditionell mening. Utgångspunkten var att offentlighetsprincipen inte fick sättas ur spel och att allmänhetens tillgång till information hos myndigheterna inte fick försämras genom en övergång till automatisk databehandling.

Något förenklat kan man säga att offentlighetsprincipen fyller tre huvudändamål. Den utgör garanti för rättssäkerheten, effektivitet i förvaltningen och effektivitet i folkstyret. Handlingsoffentlighetens betydelse för rättssäkerhet och för effektivitet i förvaltningen förstärks genom det i vårt land rådande systemet med fristående myndigheter som i vid omfattning handlägger ärenden självständigt och på eget ansvar. I ett sådant system kan man nämligen i regel inte nöja sig med muntliga besked och yttranden. I stället blir det i stor utsträckning nödvändigt att skriftligen dokumentera beslut, yttranden och direktiv, även när dessa inte riktar sig till någon utanför kretsen av myndigheter. Härigenom skapas underlag för offentlig insyn och kontroll. I propositionen slås det fast att den svenska meddelarfriheten är helt unik. Jag delar den uppfattningen. Vidare tror sig statsrådet se en möjlighet att i mellanfolkliga sammanhang hävda den form av källskydd som gör den svenska meddelarfriheten unik. Jag tycker att statsrådet på den punkten kunde ha varit mer bestämd. Vårt parti kommer med all sin kraft att arbeta för att hävda vår unika meddelarfrihet och lämna allt det stöd som behövs för att den skall förbli oanfrätt.

Om detta är vi ense. Det är också viktigt att framhålla att ändringarna inte får gå längre än vad som är absolut nödvändigt för att uppfylla Sveriges åtaganden. Den debatt om offentlighetsprincipen och meddelarskyddet som hittills förts i Sverige har varit både nyttig och välgörande. Den debatten skall vi fortsätta att föra.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 De försöker skrämma folk med att offfentlighetsprincipen och meddelarfriheten skulle gå förlorad eller kraftigt urholkas vid ett organiserat samabete med andra länder. Detta är naturligtvis inte sant. Det är därför viktigt att de partier i riksdagen som genom årens lopp stått som garanter för offentlighetsprincipen och meddelarfriheten med kraft uttalar sig här i riksdagen för att den svenska offentlighetsprincipen och meddelarfriheten inte är förhandlingsbara. Enligt vårt förmenande skulle ett tillkännagivande till regeringen, som vi socialdemokrater föreslår riksdagen, tjäna som ett värdefullt stöd för regeringens strävanden att värna offentlighetsprincipen och meddelarfriheten i kommande förhandlingar. Vi socialdemokrater kan inte förstå varför utskottsmajoriteten avvisar betydelsen av ett tillkännagivande till regeringen. Ett sådant uttalande från riksdagens sida skulle dessutom vara ett effektivt sätt att begränsa utrymmet för de krafter som försöker sprida osäkerhet om konsekvenserna av europeiskt integrationsarbete genom att säga att offentlighetsprincipen och meddelarfriheten då skulle gå förlorad. Integrationsarbetet måste ske på ett sätt som är förenligt med den svenska offentlighetsprincipen. Grundregeln skall vara att offentlighet gäller och att sekretess utgör sällsynta undantag. Det är därför viktigt att vi från svensk sida i det kommande integrationsarbetet hävdar vår tradition av stor öppenhet i förvaltningen och att man inte tillmötesgår för oss främmande sekretessintressen. Herr talman! Jag yrkar bifall till den socialdemokratiska reservation som är fogad till utskottets betänkande.

Herr talman! Det kan enligt min mening ifrågasättas om vi i riksdagen skall fortsätta att fatta en rad obehagliga beslut i syfte att uppfylla villkor i detta EES-avtal som schweizarna har stoppat. Under alla omständigheter skall ett nytt beslut fattas, och eventuellt blir också innehållet annorlunda. Regeringen skall besluta om tidpunkten för ikraftträdandet av lagändringen. Jag tycker därför att förslagen i detta betänkande mycket väl kan avslås. Regeringen får se över problemen igen om och när ett nytt EES-avtal nalkas. Jag yrkar därför i första hand avslag på utskottets hemställan, dvs. bifall till Birgitta Hambraeus motion K17. I andra hand yrkar jag bifall till meningsyttringen, mom. 1. Detta gäller i synnerhet sådana frågor där vi tangerar grundlagsproblem och berör effektiviteten i folkstyret och vår rättssäkerhet. Det gäller viktiga områden såsom offentlighetsprincipen och meddelarfriheten. Vi vet att rättsfilosofin i Centraleuropa har en annan historisk bakgrund än rättsfilosofin i vårt land. Det finns säkert mycket vi fortfarande kan lära av, men där har också i modern tid funnits avsevärd styrka i olika typer av auktoritära strömningar. Jag tänker då på korporativismen och på en centralistisk och auktoritär socialism. Normbildningen inom EG, som sker inom ramen för Romtraktaten, utgör naturligtvis en kompromiss mellan olika rättsfilosofiska traditioner där varje deltagande land, grupp av länder eller olika strömningar har kunnat komma med sitt bidrag. Jag har litet svårt att förstå varför Sverige, och medlemsivrarna i vårt land, inte skulle kunna göra en ordentlig ansträngning för att i EG inplantera det som vi funnit vara effektivt när det gäller demokrati och rättsväsende. Den aktuella debatten i EG om genomskinlighet och subsidiaritet gör EG området mer öppet för förändringar än tidigare. I EES-avtalets del VII, kap. 2 har Sverige åtagit sig att samarbeta om ny lagstiftning som EG tar initiativ till inom ramen för avtalet. Enligt artikel 80 skall samarbetet breddas på en rad områden, och detta kan också påverka lagstiftningen. Det är därför oerhört viktigt hur anslaget när det gäller demokratin, offentlighetsprincipen och meddelarfriheten blir redan från början. Vi begriper ju att utrikessekretess till nöds kan behövas för utbyte av uppgifter mellan stater. Vi kan tänka oss att acceptera återhållsamheten med uppgifter när det gäller tull-, taxerings och exekutionsfrågor, eftersom vi redan har haft sekretess, t.o.m. absolut sekretess, agående dessa frågor enligt sekretesslagen. Men här gäller utvidgningen absolut sekretess hos statlig myndighets verksamhet i en rad avseenden såsom utredning, planering, prisreglering, tillståndsgivning, tillsyn och stödverksamhet när det gäller produktion, handel, transportverksamhet eller näringslivet i övrigt. Vi tycker att man kunde ha prövat en viss återhållsamhet. Jag håller med om det mesta som sägs i den socialdemokratiska reservationen. När det gäller det fortsatta integrationsarbetet och medlemskapsförhandlingarna är det som jag nyss sagt, oerhört viktigt att frågorna om offentlighetsprincip, sekretess och meddelarskydd behandlas så att effektiviteten i folkstyret i vårt land inte försvagas. Helst skulle den stärkas. Regeringen måste i dessa avseenden agera kraftfullt. Det kan riksdagen gott ge till känna. Det går inte att förhandla bort offentlighetsprincipen. I socialdemokraternas reservation yrkas avslag på vår motion, vilket jag naturligtvis inte kan stödja. Skrivningarna om att det är självklart att vi skall uppfylla alla de åtaganden som följer av EES avtalet kan jag inte heller gå med på, eftersom vi inte vet vad EES-avtalet kommer att innehålla i slutändan. Med dessa reservationer, som har tagits till protokollet, är jag beredd att rösta för den socialdemokratiska reservation vad avser mom. 3, som jag yrkar bifall till.

Herr talman! Det finns en risk för att den här debatten i dag kommer att bli svårförståelig för en utanförstående allmänhet. Bortsett från en meningsyttring på en punkt från Vänsterpartiet är vi nämligen totalt eniga i konstitutionsutskottet. Trots detta finns det en lång socialdemokratisk reservation. Allmänheten som tar del av den här debatten, i sin helhet eller i referat, kan fråga sig vad som är syftet med detta. Vi som tillhör majoriteten i utskottet har inte begripit det -- det är lika bra att erkänna detta med en gång. I sak, och även när det gäller de värderingar som uttrycks i utskottsmajoritetens skrivningar och i reservationen, är vi nämligen helt ense. Ur den synpunkten är det mycket märkligt med en socialdemokratisk reservation. Jag vet inte om vi helt enkelt skall utgå från att man på den socialdemokratiska sidan tror att en reservation väcker litet mer uppmärksamhet än ett enigt utskottsbetänkande. Ur den synpunkten kan det naturligtvis vara bra, under förutsättning att de som läser reservationen också läser vad utskottet som helhet har skrivit. Om vi först håller oss till det som utskottsbetänkandet egentligen primärt handlar om, så gäller det några ändringar i sekretesslagstiftningen med anledning av det EES avtal som riksdagen med stor majoritet har godtagit för kort tid sedan. Det är inga dramatiska förändringar. I propositionen och i utskottets betänkande kan man konstatera att på de allra flesta områden ryms den sekretess som EES samarbetet kräver väl inom den sekretesslagstiftning som vi redan har. Vi får inte glömma att vi faktiskt även i Sverige har sekretessbestämmelser. Men på några punkter krävs det vissa justeringar. Dessa är, som jag sade, inte alls dramatiska; de innebär inga principiella förändringar. Utskottet som helhet, bortsett från Vänsterpartiet på en enda punkt, har ansett att dessa förändringar är helt acceptabla. Jag understryker än en gång att socialdemokraterna utan undantag i utskottet står bakom propositionens förslag i dessa avseenden och alltså ansluter sig till utskottsmajoriteten. Sedan finns det, utöver behandlingen av de konkreta förslagen, i utskottsbetänkandet en del uttalanden om offentlighetsprincipen som sådan, meddelarfriheten, därtill hörande ting och deras värde. Det är, som Kurt Ove Johansson framhöll i sitt anförande, principer som vi är stolta över i vårt land, som vi har hyllat länge och som vi har försökt vidareutveckla i den ena statliga utredningen efter den andra. Jag satt med i en utredning som hade ett förslag om att vi skulle vidga reglerna för meddelarskyddet till att gälla även på den icke offentliga sektorn. Det fick vi inte resonans för under den vidare behandlingen, vilket jag beklagar. Jag nämner detta för att understryka att jag tillhör den sida -- om det nu är någon sida -- i riksdagen som alltid ivrigt förfäktat offentlighetsprincipen och andra bestämmelser som skall till för att göra denna effektiv. Denna inställning kommer också på ett otvetydigt sätt till uttryck från utskottsmajoritetens sida i skrivningen i betänkandet. Vi börjar där på följande sätt: ''Offentlighetsprincipen är omistlig för den svenska rättsordningen och för demokratin i Sverige. Genom rätten att få ut allmänna handlingar främjas ett fritt meningsutbyte och en allsidig upplysning.'' Fortsättningen citerade faktiskt Kurt Ove Johansson i sitt anförande, så det skall jag inte göra om här. Vi värderar alltså alla offentlighetsprincipen mycket högt, och utskottsmajoriteten utgår från att dessa principer skall hävdas i alla sammanhang.

De olika medlemsstaterna inom EG har nämligen mycket skiftande bestämmelser vad gäller offentlighet och sekretess. Det finns inga som har så långtgående och detaljerade bestämmelser som vi, men det är uppenbart att en hel del länder har bestämmelser som går i samma riktning. Det finns alltså ingen enhetlig bild när man ser på EG som helhet. Längst i sekretess går Storbritannien, närmast oss ligger Danmark. Men jag kan nämna, bara för att ta något exempel, att i Nederländerna antogs så sent som den 1 maj 1992 en ny lag om allmänhetens tillgång till myndighetsinformation. Enligt den nya lagen har var och en som huvudregel rätt att erhålla information om innehållet i handlingar som förvaras hos myndigheter. Jag kan också nämna att Danmark tidigare hade en bestämmelse som från offentlighetsprincipen undantog handlingar som rörde förslag till EG beslut eller frågor om tolkning och uppfyllelse av gemenskapsrättsliga regler. Denna bestämmelse upphävdes dock under 1991 utifrån en strävan efter större offentlighet i EG-frågor. Det finns således inte längre några särregler i den danska offentlighetslagstiftningen för EG-samarbetet. Detta nämner jag för att illustrera att det här finns två länder vilka, samtidigt som de är medlemmar i EG, har antagit ny lagstiftning som vidgar offentlighetsprincipen och dess tillämpning i resp. land. Detta kan vara värt att notera inför alla dem som menar att EG-medlemskap skulle innebära att vi automatiskt upphäver allt vad offentlighetsprincip, meddelarskydd och liknande heter. Så är det alltså inte.

Jag tror att det finns goda förutsättningar för detta.

Så är icke fallet. Jag var förvånad när det under utskottsbehandlingen kom fram att socialdemokraterna nödvändigtvis ville ha en reservation.

Herr talman! Om det skulle vara så som Bertil Fiskesjö antydde här på slutet att någon skulle missförstå den socialdemokratiska signalen, så tar vederbörande fullkomligt fel. Skall man tala om misstag i sådana här sammanhang torde misstaget bestå i att utskottsmajoriteten inte varit beredd att ge regeringen ett tillkännagivande på den här punkten.

Jag tycker att utskottsmajoriteten visat gott omdöme när den i sin skrivning har accepterat den socialdemokratiska motionen med hull och hår. Det är bra. Därmed kunde man ju, som Bertil Fiskesjö uttryckte det, tycka att striden gäller påvens skägg. Men så är det inte. Innerst inne håller nog Bertil Fiskesjö med om att majoritetens förfaringssätt är litet egendomligt. Först tar man in huvudlinjerna från vår motion i sin egen skrivning, sedan avstyrker man motionen. Det logiska hade varit att bifalla motionen. Jag förstod av Bertil Fiskejös inledningsanförande här att han inte tycker det finns tillräckliga skäl för riksdagen att avge ett tillkännagivande till regeringen. Jag finner den ståndpunkten litet märklig. De argument för ett tillkännagivande som jag redan angivit borde faktiskt vara skäl nog. Ytterligare ett skäl är att ett uttalande från riksdagen skulle genljuda långt utöver landets gränser. Det skulle också vara en riktig signal till omvärlden att den svenska offentlighetsprincipen och meddelarfriheten inte är förhandlingsbar.
Herr talman! Motiveringen för reservationen blev inte klarare genom Kurt Ove Johanssons senaste inlägg. Motiveringen skruvar sig verkligen fram. Varken utskottsmajoriteten eller den socialdemokratiska minoriteten har funnit några skäl att polemisera mot det som står i propositionen eller mot något annat regeringen i detta sammanhang haft för sig. Om man ser till vad som är brukligt här i riksdagen är det mycket märkligt att man avger en reservation där man kräver ett tillkännagivande om att man är ense med regeringen och utskottsmajoriteten. För så är det i realiteten, Kurt Ove Johansson.

Men det finns inget underlag för det i den proposition vi har behandlat. Det har inte heller gjorts några uttalanden av företrädare för regeringen som tyder på att man inom regeringen skulle ha planer på att åsidosätta vakthållningen omkring den svenska offentlighetsprincipen i det kommande Europasamarbetet. Det finns inte skymten av bevis om detta.

Detta tycker jag är mycket olyckligt. Jag har inget emot att vi är oense här i riksdagen. Jag har självfallet inget emot reservationer och debatter. Men jag tycker att om vi är eniga så skall vi också kunna tala om detta utan några skygglappar -- dels för svenska folket, dels för omvärlden.
Herr talman! Jag tycker Bertil Fiskesjö reagerar litet som prinsessan på ärten när han anser att ett bifall till den socialdemokratiska motionen är detsamma som att slå regeringen på fingrarna. Man måste nästan lida av politisk förföljesemani för att komma till en sådan slutsats. Precis som Bertil Fiskesjö själv har sagt står det tydligt och klart i den socialdemokratiska reservationen att vi yrkar bifall till propositionen. Med ett tillkännagivande vill vi ge regeringen råg i ryggen. Det kan vara bra att ha när man skall ut i Europa och förhandla. Jag har läst regeringens proposition som ett principiellt uttalande i frågorna om offentlighetsprincipen och meddelarfriheten. På något annat sätt kan man, tycker jag, inte läsa vad där står. Det är bl.a. därför som vi från vår sida anser att det är viktigt att riksdagen genom ett tillkännagivande också ger regeringen allt tänkbart stöd. Jag tycker inte, Bertil Fiskesjö, att man skall underskatta den tyngd som ett uttalande från riksdagen på den här punkten kan ha. Ett regeringsuttalande har trots allt inte samma tyngd som ett uttalande från riksdagen.
Herr talman! Vi kommer väl inte så mycket längre i den här diskussionen. Man skulle kunna slutsummera att vi fortfarande är helt ense i allt som gäller propositionens sakinnehåll och även när det gäller den inställning som finns i propositionen till offentlighet och meddelarfrihet. Det finns ingen åsiktsskillnad på den punkten. Då framstår fortfarande detta krav på ett särskilt tillkännagivande till regeringen som mycket märkligt. Det måste ändå ge intryck av att Socialdemokraterna skulle ha en avvikande mening i de här frågorna. Det skulle vara väldigt intressant om Kurt Ove Johansson kunde hitta en enda mening, en enda sats i utskottets skrivning som han finner anledning att protestera emot, och som principiellt eller sakligt skiljer sig från den socialdemokratiska uppfattningen. Jag anser fortfarande att denna reservation kan vara vilseledande dels för allmänheten, dels för våra förhandlingspartner ute i Europa. Ur den synpunkten tycker jag det är olyckligt att den enighet som finns mellan oss inte har kunnat manifesteras i ett enigt utskottsbetänkande.
Herr talman! Ett tillkännagivande ger naturligtvis en annan tyngd åt kravet att offentlighetsprincipen inte är förhandlingsbar än vad ett regeringsuttalande ger. Man kan filosofera över vilken situation vi kommer att hamna i framöver. Om det skulle vara så att EG kräver förändringar i offentlighetsprincipen, blir det naturligtvis en del av förhandlingarna. Anser Bertil Fiskesjö att krav på inskränkningar i offentlighetsprincipen i Sverige är ett tungt vägande argument för att vi inte skall bli medlemmar i den europeiska unionen?
Herr talman! Bengt Hurtig menade att ett tillkännagivande skulle ge ytterligare tyngd åt det utskottet säger. På vilket sätt? Jag ber att få citera ytterligare en bit ur utskottets betänkande: ''När det gäller den i motion K18 behandlade frågan om det fortsatta integrationsarbetet inom ramen för EES och EG vill utskottet understryka det som också i skilda sammanhang framhållits av företrädare för regeringen, nämligen att den svenska offentlighetsprincipen inte är förhandlingsbar.'' Det Bengt Hurtig efterlyste är precis vad vi säger i utskottsmajoritetens skrivning. Varför då inte ansluta sig till denna, Bengt Hurtig, om ni nu verkligen har den uppfattningen?